Fru talman! Låt mig inledningsvis för Magnus Persson tala om att regeringen Fälldin avgick redan hösten 1978, med andra ord innan Värmlandsdelegationen hade fått fram sin produkt. Det finns tecken som tyder på att vi på nytt går mot en besvärligare ekonomisk situation, bl.a. beroende på stigande oljepriser med de risker för en internationell konjunktursvacka detta innebär. Påfrestningarna på det svenska näringslivet kan leda till att på nytt stora resurser får satsas för att sysselsättningen skall kunna upprätthållas. I kampen för att slå vakt om arbetstillfällen är det en grundläggande förutsättning att en helhetssyn präglar de näringsoch regionalpolitiska insatserna inom ramen för det utrymme som den svenska ekonomin ger. En aktiv regionalpolitik är nödvändig om vi i ett kärvt ekonomiskt läge skall kunna få en rättvis fördelning över landet av våra tillgängliga resurser. En sådan politik krävs om vi skall kunna skapa en något så när likvärdig tillgång på arbete i olika delar av landet och därmed undvika en ny flyttningsvåg. Vi måste föra en resursskapande näringspolitik som främjar näringslivets utveckling och ger utrymme för sysselsättningsskapande insatser. Vidare är det väsentligt att investeringsmöjligheterna hos industrin förbättras och att samhället bidrar med nödvändig stimulans. En positiv utveckling för näringslivet är av avgörande betydelse för om vi skall ha möjlighet att tillgodose de stegrande kraven på offentlig service. Vi vet att det föreligger stora personalbehov bl.a. inom sjukvården, åldringsvården och barnomsorgen. Enligt centerns uppfattning är regionalpolitikens mål att ge människorna rätt och möjlighet till arbete i sin hembygd, vilket är av särskilt stor betydelse för ungdomar och kvinnor. Riksdagen fattade som bekant i våras beslut om den framtida regionalpolitiken. Från centerns sida hade vi avvikande meningar på ett flertal punkter. Det är därför med tillfredsställelse man kan notera innehållet i regeringsförklaringen om att en översyn skall göras av det nya systemet för stödområdesindelning. Jag är övertygad om att denna översyn kommer att leda till det resultatet att en förändring blir nödvändig att vidta, en förändring som kommer att ligga i linje med det samlade förslag som centern presenterade. Vi ansåg att det var fel att placera stödområdets största orter så högt i stödområdesskalan att det klart motverkar en positiv utveckling i t.ex. Norrlands inlandskommuner. Enligt centerns uppfattning är det för liten skillnad mellan de starka och de svaga orterna. Enligt vår uppfattning har också ortsgrupperna 5 och 6 getts alltför små medel för att de skall kunna bli ett alternativ till de starka arbetsmarknaderna. De starkaste orterna inom stödområdet har förstärkts i förhållande till de svagaste, som därigenom trots högre bidrag förlorat i konkurrenskraft. I regeringsförklaringen står glädjande nog klart angivet att villkoren för företagande i glesbygdsområden skall förbättras och vidare att glesbygdsstödet skall byggas ut.

Detta skulle innebära att den efterfrågan på medel som i dag finns för utveckling av lantbruk, kommersiell service, småindustri m.m. skulle kunna tillgodoses. Dessa stödformer har visat sig effektivare och mindre kostsamma än andra alternativ och har inneburit att framtidstron i berörda bygder stärkts, att regionalpolitiskt stöd får utgå till energianläggningar som drivs med inhemska bränslen. Detta är viktigt inte minst ur energisynpunkt, men det är också lika viktigt ur sysselsättningssynpunkt. En ökad satsning och ett förstärkt stöd från samhällets sida i syfte att öka användningen av de alternativa energikällorna skapar många nya arbetstillfällen och då inte minst i glesbygderna. En snabb introduktion av exempelvis användning av skogsavfall och torv i energiförsörjningssystemet är en av förutsättningarna, om vi skall kunna spara olja. Samtidigt ger en sådan användning mycket stora positiva sysselsättningseffekter i främst de delar av landet där sysselsättningsproblemen är som störst. Det är därför av väsentlig betydelse att regionala energiförsörjningsplaner upprättas snarast. Regeringen bör ta initiativ till detta omgående. De utredningar som verkställts — bl.a. har vi inom centerrörelsen på lokal nivå tagit fram underlag — visar vilka positiva sysselsättningseffekter satsning på inhemska, förnybara energikällor ger. Utredningarna pekar entydigt på en sådan utveckling om de energipolitiska satsningarna ges den inriktningen. Till skillnad från de effekter vi får av kärnkraftsutbyggnaden får vi genom satsningen på hushållning och de alternativa energikällorna sysselsättningseffekter spridda över hela landet och inte på några få orter. För att de sämst ställda kommunerna i framtiden skall ha en rejäl möjlighet att åtminstone bibehålla sin befolkningsmängd och därmed upprätthålla sysselsättning och tillfredsställande service för människorna är det nödvändigt att samhället går in med avsevärt förbättrade stödinsatser. Sker inte detta, är jag övertygad om att många människor tvingas att flytta från dessa kommuner för att få någonting att syssla med och kunna erhålla en service som varje medborgare är berättigad till. Slutligen, fru talman, vill jag framhålla nödvändigheten av att regionalpolitiken förstärks och fullföljs, bl.a. för att skapa en bättre balans inom länen. Därigenom skapas förutsättningar för ett decentraliserat samhälle. Det är en huvuduppgift att trygga serviceunderlag och sysselsättningsmöjligheter i hotade glesbygdsområden. En decentralistisk regionalpolitik är angelägen också för att underlätta för storstäderna att klara sociala problem och miljöproblem. Det är viktigt att satsa på de mindre företagen, på utveckling av nya företag och idéer och samarbete mellan samhälle, näringsliv och fackliga organisationer. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna skapa tillräckliga resurser och klara målsättningen ”arbete åt alla”.
Fru talman! Jag vill bara till kammarens protokoll få antecknat att det är helt riktigt som Arne Fransson säger: Trepartiregeringen föll redan i oktober 1978. Den felsägning jag gjorde mig skyldig till bör alltså rättas. Oavsett om Värmlandsdelegationens kravlista fanns eller ej, är det självfallet den sittande regeringen som bär huvudansvaret för sysselsättningen.

Fru talman! Vi har nu upplevt två borgerliga regeringar, och den tredje har tillträtt. Den senaste har haft så kort tid på sig att dess gärningar väl får bli föremål för en senare bedömning. Det är hårt nog med bekymren från de två första. Industridelarna av Kopparbergs län, som jag kommer att nämna något om, hinner inte hämta sig mellan varven. Vilka mänskliga värden representerar arbetet? frågade Bernt Ekinge från kammarens talarstol för en liten stund sedan. Tänk om han gick ut och frågade de tusentals arbetslösa i Dalarna, Värmland och skogslänen norr därom! Jag är övertygad om att han skulle få svaret: De känner sig berövade känslan av att behövas på arbetsmarknaden, och det är en kuslig känsla. Arbetslösheten i Kopparbergs län under september 1979 uppgick till över 4 000 personer, därav 2 600 kvinnor, 64 26, samt 2 000 ungdomar under 25 år. Arbetslösheten var nära 400 personer högre i september i år jämfört med samma månad förra året. Det är bland kvinnorna som ökningen främst ägt rum. En viss uppgång i antalet lediga platser skedde i augusti i år. Största ökningen låg inom industrin. Men redan i september var vi tillbaka i samma antal nyanmälda platser som under september förra året. En viss förskjutning har dock noterats genom att industriplatserna ökat på bekostnad av arbetstillfällena inom vård, administration och undervisning. En mindre ökning av antalet industriplatser sker nu i Borlänge, Falun och Mora. Fortfarande är det dock mycket tunnsått med industriplatser i Ludvika, Smedjebacken, Avesta och Malung. I Ludvika kommun, med verkstadsindustri och gruvor, utgjorde de arbetssökande i augusti 4,1 26 av befolkningen mellan 16 och 65 år. Endast Kiruna, den största malmfältskommunen i landet, har en relativt sämre arbetsmarknadssituation. Våren 1979 såg det ut så här vid järnmalmsgruvorna i Ludvika kommun: Antal anställda var i Grängesberg vid Exportfältet 1044, vid Risbergsfältet, som Stora Kopparberg en gång ägde, 138, vid Håksberg 109 och vid Blötberget 95. Sedan dess har driften upphört vid Blötberget, och driftstopp är nära förestående vid Håksberg. 100 arbetare och tjänstemän i Grängesberg erbjuds förtidspension. Samtidigt skall man dock rekrytera 65 man för denna gruva, där yrkesoch ålderssammansättningen har snedvridits de senaste åren. Några man från Håksberg och Blötberget har väl en chans där, men de får då en förlängd arbetsdag genom resorna. Ökningen av gruvbrytningen i Grängesberg är väl bra, för den minskar som sagt arbetslösheten bland Blötbergets och Håksbergs arbetare, men den hjälper ju på inget sätt ungdomar och kvinnor i Ludvika till några jobb. Anställningsstopp har rått i flertalet verkstadsföretag där under fyra år. Så sent som förra veckan hävde ASEA det anställningsstopp som tillkom hösten 1976. Detta kan förbättra situationen för yrkesarbetare, men endast i mindre grad för kullarna som slutade skolan 1976, 1977, 1978 och 1979 och som ju haft en synnerligen mager arbetsmarknad att gå ut på. Befolkningsminsk ningen fortgår också. Ungdomsarbetslösheten i distriktet uppgår till över 500 personer. Arbetsmarknadssituationen för ungdomen i Ludvika kunde ha varit bättre, om den gamla trepartiregeringen lyssnat på råd. Häromåret förde Per-Axel Nilsson från Visby och jag en debatt med energiministern om behovet av en ny kabel för överföring av högspänd likström från fastlandet till Gotland. Den skulle ha betytt många arbetstillfällen vid ASEA i Ludvika från den tidpunkten och framöver. Vi möttes av total oförståelse. I dagarna kan man läsa i tidningarna att världens två största dieselkraftverk nu installeras i Visby. De skall förse Gotland med både ström och värme. Men värmekraftverket blir ett år försenat. Därför kan Gotland drabbas av elbrist redan i vinter. Storförbrukaren Cementa har därför gått med på att bli bortkopplad från elnätet vid akut brist. Cementa tar ensamt en tredjedel av Gotlands elförbrukning. Den väntade ökningen av elförbrukningen med 20 96 i vinter försätter Gotlands Energi AB i en svår situation. Den ökningen kan inte tas från fastlandet, eftersom kabeln därifrån är fullt belastad. Den kabeln är dessutom 25 år gammal, och ingen vet hur länge den håller. Detta är inte det enda exemplet på hur bristen på åtgärder eller oföretagsamhet — hur det nu skall rubriceras — har verkat negativt på sysselsättningen i Ludvika och de övriga delarna av Västerbergslagen. För att nu övergå till en annan länsdel vill jag säga att förhållandena i Avesta är likartade. Där har verkstadsindustrin praktiskt taget utplånats under den senaste krisen. Dessutom har vi problemet Horndal, där handelsstålverket har lagts ner. Malung har också en svår sysselsättningssituation, som redan har berörts av Ove Karlsson. Problemen kvarstår i skinnindustrin, som nästan halverats sedan skinnimporten från lågprisländerna tog fart. I Malung har under september — oktober i år varslats över 100 personer. Jofama släpper ett 70-tal och Jofa ett 40-tal anställda. Sportvaruindustrin har nu också kommit in i ett krisläge på grund av lågprisimporten. Någon annan industri finns inte sedan i Malung. Den olustiga spekulationen i kommunens fjällområden med fritidshus som säljs i andelar hjälper knappast ungdomarna, som är ca 125 st., eller kvinnorna till några arbeten. I Kopparbergs län skulle vi behöva — jag försöker specificera det i tre punkter: 1. Ett ökat och mera differentierat näringsliv. Uppflyttning i högre grupp i regionalpolitiskt hänseende, så att kommunerna blir mera jämställda med andra kommuner med liknande arbetslöshet. Jag tänker då i första hand på Ludvika/Smedjebacken och Avesta. Så måste vi mötas av litet förståelse. Folkpartiregeringen har nyligen avvisat ett förslag om byggande av en stugby i västra delarna av Ludvika kommun, i Fredriksberg. De första investeringarna är redan gjorda av en kommunalägd stiftelse med stöd av AMS. Åtgärden att avvisa det projektet är minst sagt svårbegriplig. 2. Vi behöver fortfarande mycket pengar för beredskapsarbeten, framför allt för ungdomar och kvinnor. Vi behöver naturligtvis också vägpengar för att göra våra vägar bättre, samtidigt som vi ger jobb åt åkerierna, som har det svårt i Dalarna. De industrijobb som finns i Dalarna är i betydande utsträckning yrkesarbeten och/eller flerskiftsarbeten, varför de endast i mindre grad är tillgängliga för de yngsta ungdomarna, bland vilka arbetslösheten är störst, eller för kvinnorna, enär dessa grupper tyvärr oftast saknar såväl arbetslivserfarenhet som yrkeskunskaper. 3. Vi behöver bättre resurser till utvecklingsfonden. Därför finner jag det påkallat att ställa uppmaningen till den nya regeringen: Lyssna på våra problem, ta dem på allvar och gör någonting åt dem!

Fru talman! Västernorrland är ett av de län där kraftfulla insatser från samhällets sida krävs för att skapa tillräckligt antal nya arbetstillfällen. Förvärvsfrekvensen, dvs. andelen förvärvsarbetande i åldrarna 16-64 år, var år 1977 i Västernorrlands län 66 96, vilket är två procent lägre än riksgenomsnittet. I Ånge kommun var förvärvsfrekvensen så låg som 60 96. Av länsarbetsnämndens arbetsmarknadsstatistik framgår att antalet arbetslösa i länet i slutet av augusti 1979 uppgick till 4 200 personer. Av dessa var 1 900 ungdomar. Dessutom var under augusti i år 4 400 personer berörda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller skyddad och halvskyddad sysselsättning. Av de långvarigt arbetslösa utgör äldre och arbetshandikappade en stor andel. Arbetslöshet är bland det svåraste som kan drabba en människa, inte minst i ungaår. Ett livskraftigt näringsliv har avgörande betydelse för möjligheterna att trygga sysselsättningen inom länet. Under flera år har en minskning av befolkningen skett i länets inlandskommuner och det är därför angeläget att åtgärder för att skapa ökad sysselsättning i Västernorrland i första hand vänder sig till Ånge, Sollefteå och Kramfors kommuner. Inom länet har ett särskilt projekt kallat ”Inland Y” bedrivits. Det har varit ett konkret åtgärdsinriktat utredningsprojekt med målsättningen att öka sysselsättningen i länets inlandsområden. Projektet har gett ett bra resultat och lärorika erfarenheter som bör tas till vara och utvecklas. De avgörande obalansproblem som gäller för ett län som Västernorrland kan dock endast lösas genom en kraftfull näringspolitik och regionalpolitik från riksdag och regering. Jag vill i detta sammanhang erinra om den betydelse som införandet av glesbygdsstödet under den förra trepartiregeringen har för sysselsättningen i länets inland. I en reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:23 betonades från centerpartiets sida att de i den regionalpolitiska propositionen föreslagna förstärkningarna av glesbygdsinsatserna var helt otillräckliga, och en höjning av anslaget begärdes. I reservationen framhölls vidare att en anslagshöjning skulle göra det möjligt att på ett bättre sätt tillgodose det regionalpolitiska jordbruksstödet som mött ett mycket stort gensvar. Vidare föreslogs från centerns sida att i syfte att allmänt främja företagsamheten i glesbygderna en väsentlig del av de regionala utvecklingsfondernas medel skall användas för direkta insatser i dessa bygder. Vid riksdagsbehandlingen avslogs tyvärr centerns reservation. För ett län som Västernorrland hade den av centerpartiet begärda förstärkningen varit av stor betydelse. Den nedgång som skett och sker inom speciellt jordoch skogsbruket måste motverkas och kompenseras. Utarmas landsbygden leder detta till att serviceunderlaget för de mindre tätorterna minskar till en nivå som hotar en bygds möjlighet att överleva. Jag utgår ifrån att den nuvarande regeringen kommer att lägga fram förslag om förbättring av glesbygdsstödet som ligger i linje med de förslag centern framförde våren 1979. Av stor betydelse för vårt län är även en satsning på småföretagsamhet som ger ett differentierat och mindre sårbart näringsliv. Intresset för att starta nya företag, enskilt eller i samverkan, måste stimuleras av samhället bl.a. genom produktionsrådgivning. I dessa frågor har de regionala utvecklingsfonderna en stor betydelse. Fru talman! Jag utgår ifrån att regeringen med stor uppmärksamhet följer sysselsättningsutvecklingen i Västernorrlands län och vidtar åtgärder som är nödvändiga för att trygga sysselsättningen för länets innevånare.

Fru talman! I vårt land finns en folkminoritet som inte är invandrare i nutid. Den kom till Sverige tidigt och har vistats här i årtusenden. Det är människor som levat och utövat sina näringar i det väldiga området i norr som för de flesta människor ännu är ett diffust begrepp, en obestämbar geografisk enhet, ett ofantligt Norrland, som på vissa håll uppfattas som identiskt med det Lappland som låter så romantiskt. I går fanns en domstol församlad på ett ur en domstols synpunkt originellt ställe, nämligen riksarkivet. Det var höga jurister som tittade på en karta från 1645, som skulle vara ett bevis för denna minoritets rätt till ett område i fjällen. Det är alltså fråga om ett folk utan land. Jag talar om samerna. I dag ter de sig obetydliga för storsvensken och för de moderna invandrarna. I den politiska debatten hör man inte om dem i allmänhet. Det talas inte om dem utom någon gång när det gäller att försvara intrång på deras områden. Låg mig i dag få uttrycka min beundran för detta folk, det tåliga och fredliga, som fått vika för den svenska folkmajoriteten. Samhället har som regel haft ringa förståelse för samernas intressen. Deras näringar är trängda, deras urminnes rätt till betesmark och kalvningsland för renarna respekteras inte. Deras flyttvägar, deras fångstområden är skadade eller förstörda. Det är ett faktum att deras existens som folk, som renskötare, är hotad. Kraftverksbyggen, dämningssjöar och vattenmagasin har kommit till utan att vi har lyssnat till deras invändningar eller krav. Gruvor och vägar är viktiga för oss — visst är det sant. Men hur många gånger kunde inte större hänsyn ha tagits? Och hur ofta har det inte hänt att samernas röst inte nått oss förrän beslut redan var fattade, beslut som allvarligt blev dem till men? Den senaste tiden har nya hot uppträtt. Det finns enskilda och grupper i vårt land som rätt högljutt ropar efter ytterligare vattenutbyggnad. De fredade älvarna skall offras, heter det. Och ingen tänker här på samerna. Vad skulle t.ex. en utbyggnad av Kalix älv betyda? Denna älv har inga naturliga källsjöar som lämpar sig för vattenmagasinering. Väldiga områden av samernas land skulle skövlas, översvämmas och stängas för dem som sedan gammalt där haft sitt levebröd. Jag vill här gärna uttala en protest mot dessa kortsiktiga lösningar av vår energifråga, mot dem som inte lyssnar en sekund på den minoritet som skulle orsakas så mycken skada av det som skulle ske. Därtill löser ju utbyggnaden av de sparade älvarna inte våra problem. Det är fråga om ett marginellt tillskott av kraft. Och vi har inte bara samerna att ta hänsyn till. Vi skall också svara inför de unga, inför kommande generationer. För samernas skull, för vår egen trivsel och för våra barns måste beslutet ligga fast: de fyra orörda älvarna skall vara orörda. Låt mig också säga ett par ord om våra nordligaste län, en hälsning till trepartiregeringen i dag: Glöm inte oss i Västeroch Norrbotten, i Jämtland och Ångermanland! De rika länen, det land som har malm, skog, vattenkraft och fritidsmarker, har i stort sett varit en koloni för övriga Sverige att utnyttja. Vi vill att dessa trakters rikedomar skall ge större utdelning i bygden, i grannskapet där de finns. Vidareförädling av råvarorna, bättre villkor för glesbygdens folk och billigare energi för dem som har kraftverken inpå knutarna är några av de förbättringar som jag menar att vi skall tala om. Jag anser att ”egentliga Sverige” i många fall har profiterat på vår landsända. Slutligen, fru talman, vill också jag protestera mot domarna i Prag. Låt oss aldrig glömma dem. Låt oss minnas att vi mitt i Europa också har en mur av ohyggliga dimensioner, ett våldets monument. Vi skall inte tro på kommunismen Den betyder alltid förtryck. Vi har bröder på andra sidan Östersjön som vet det. Jag tänker på Baltikums folk, och jag väntar deras befrielse. Jag vill också uttala min glädje över det danska folkets tillfrisknande. Det är ett hälsotecken att kommunisterna försvann ur den danska riksdagen. Vi vet att allt tal om demokrati och frihet i kommunistiska länder är bluff. Ett avståndstagande från vad som sker i dessa politiska getton kan vid taktiskt lämpliga tillfällen också uttryckas av dem som är kommunister och lever i demokratier med tros-, tryckoch tankefrihet. Men av mig upplevs det som hyckleri. Förverkligas kommunismen i vårt land är samma system ögonblickligen i verksamhet här. Fällan slår igen. Det visar sig alltid att socialistiska regimer i praktiken är diktaturer — vad de än är i teorin. Trots allt tal om jämställdhet och demokrati fungerar socialismen som barbari. Medborgaren får inte resa inom sitt eget land utan tillstånd. Ut ur socialismens lyckorike kan han stundom komma som flykting. Nyss lyckades några en natt rymma med en ballong från ett s.k. paradis. I detta sammanhang nämner jag i dag en martyr. Han heter Gudina Tumsa och har varit en framstående kristen ledare i den lutherska kristenheten i Etiopien. Efter en tids fängelse frigavs han mot en borgenssumma men greps en dag i somras på gatan och bortfördes jämte sin hustru. Hon återfanns sedan nästan avklädd och mycket chockad. Han är försvunnen. Man tror att han torteras — det finns uppgifter om det. Och de kristna sörjer honom redan som död. Han är en av de många. Tusenden är de som i dag lider som okända, isolerade och prisgivna åt socialismen. Jag efterlyser åtgärder från Sveriges sida för att förbättra de etiopiska kyrkornas och alla etiopiers villkor. Allra sist: Det är anledning att brännmärka radion för vad som skedde i går, när man röjde propositionen om den höjda spritskatten och skickade ut folk att köa. Var finns lojaliteten mot samhället, mot myndigheterna? Folk måste fråga sig ännu en gång: Är det till sådana verksamheter som Radio Stockholm som våra skattepengar och licensavgifter går? Vad betyder detta för langningen? Just i dagarna när oron för langning till ungdom är så stor — man kan läsa om det på affischer i tunnelbanan — är det tråkigt att också lokalradions tilltag i går verkade i negativ riktning. Folk köpte upp sprit billigt för att sälja också till ungdomar. Är detta frihetens innebörd för visst radiofolk? Radio Stockholm kan med fördel kallas Radio Grönköping. Jag vill här hänvisa till ett särskilt yttrande av mig om programverksamheten i kulturutskottets betänkande 1978/79:20 för läsning på Radio Stockholm.

Fru talman! Det finns andra frågor än de som helt har dominerat gårdagens och dagens debatt — frågor som av enskilda människor uppfattas som lika angelägna som ekonomiska och allmänpolitiska frågor. Jag vill ge uttryck åt en sådan fråga, nämligen sättet att föra politisk debatt. Under en lång tid har förhållandena i vårt land kännetecknats av allt större gemenskap och förståelse mellan olika yrkesgrupper. Det har funnits en allmän strävan till bättre ekonomisk och social jämlikhet. De goda resultaten har nåtts tack vare bred uppslutning omkring denna framåtsträvande samhällsinriktning. Självfallet finns dock missförhållanden kvar, och nya skapas i vårt föränderliga samhälle, men de stora motsättningarnas tid borde vara förbi. Det är vad många med mig säkerligen hade hoppats, och dessutom att vi gemensamt skulle åstadkomma än större samhörighet och solidaritet. Tyvärr har emellertid de två senaste valrörelserna och mellanårens debatter uppvisat många inslag av en politisk klimatförsämring — ett återfall till ett passerat stadium i ett kultursamhälles utveckling. Det är framför allt det under flera årtionden regerande socialdemokratiska arbetarpartiet som inför risken att förlora sin maktposition, och sedermera i sin intensiva men fåfänga strävan att återvinna regeringsmakten, återgått till en svunnen tids kampparoller, som illa svarar mot samhällsbilden av i dag.

”Arbetarfiender”, ”löntagarfiender”, ”förföljelse av löntagarna”; det är slagord som med växlande eftertryck ofta har återkommit i debatten. Det är medvetna karikatyrer av det i stort sett solidariska samhälle som vi gemensamt byggt upp och som socialdemokratin i en tidigare, mer idealistisk epok mycket verksamt har bidragit till. Varför tar man upp dessa konstruerade motsättningar? Varför manar man fram missämja och avoghet yrkesgrupperna emellan? Denna intriganta utmaning till ny klasskamp bådar inte gott för framtiden. Vad är vi annat än arbetare allesammans, som deltar i vårt samhälles skiftande verksamheter? Vi har olika uppgifter alltefter intresse och färdigheter — men alla behövs vi i gemenskapen. Och lätt räknade lär de bakåtsträvare vara i dag, som menar att det ena yrket är finare än det andra. Vi vet och erkänner att det är sättet på vilket ett arbete utförs som har den avgörande betydelsen. Men naturligtvis finns det olika samhällsuppfattningar, och det är i en demokratisk kraftmätning mellan företrädare för olika politiska system som bärande riktlinjer för dagens och morgondagens samhälle skapas. I denna viktiga uppgift borde det inte finnas plats för illvilliga personangrepp, medvetna förvrängningar av meningsmotståndares uttalanden eller konstruerade motsättningar mellan olika yrkesutövare. Visserligen kan en och annan väljare låta sig påverkas till att följa provokatörerna, men de flesta upplever det hela som otillständigt och även som en förolämpning av väljarkåren. Det finns anledning att komma ihåg att självständig tankeförmåga inte är förbehållen de politiska parollmakarna. En klar politisk målinriktning behöver dess bättre inte kombineras med ovilja till samförstånd och i varje fall inte med medveten vilja till missförstånd. Herr talman! Med mitt korta inlägg i den långa debatten har jag velat framhålla nödvändigheten av en hänsynsfullare ton och större saklighet i det politiska arbetet. Det skulle bidra till att främja ett gott resultat och till att skapa ökat förtroende för den svåra politiska konstens utövare.
De i kvällstidningarna införda annonserna om kammarens sammanträde i morgon, fredagen den 26 oktober, kunde av tryckeritekniska skäl inte ändras till att avse det arbetsplenum som hålls på fredagen för behandling av skatteutskottets betänkande om höjning av skatterna på drycker och tobak.

09.00.”

Herr talman! I regeringsförklaringen ges trafikpolitiken en framträdande plats. Där sägs: ”Den nya trafikpolitiken fullföljs. Det innebär bl.a. att kollektivtrafiken främjas och successivt anpassas till de handikappades behov. Lågprissatsningen och trafikökningen på järnvägen fullföljs med förbättringar i kapacitet och säkerhet. Inlandsbanan upprustas.” I det trängda ekonomiska läge vårt land befinner sig i just nu och som vi sannolikt kommer att få leva med under en följd av år är det naturligt att man satsar främst på de kollektiva färdmedlen. Den nya trafikpolitiken utgår från trafik i samverkan, vilket för persontrafikens del innebär att tåg, buss och taxi samordnas i ett enhetligt mönster efter de trafikbehov som finns för längre och kortare resor. Här finns stora outnyttjade resurser. I ett bistert ekonomiskt och energipolitiskt klimat är det därför även ur samhällsekonomisk synpunkt riktigt att de kollektiva färdmedlen får ökad användning. När huvudmannaskapet för den regionala och lokala trafiken är genomfört ökar förutsättningarna för samordning mellan tåg och buss för resenärer på längre avstånd. I folkpartiregeringens förslag om den framtida trafikpolitiken aviserades en utredning om samordning av taxorna för den långväga kollektiva trafiken. Det är angeläget att den utredningen kommer till stånd snarast möjligt och att tiden för utredningsarbetet blir så kort som möjligt. Inget hindrar att taxesamordning och naturligtvis även tidtabellsamordning redan nu kan börja praktiseras. Jag har en gulnad redogörelse från 1971 över en planerad samtrafik mellan SJ, Norrlandskustens trafikförening och Linjebuss om att etablera en samtrafik mellan tåg och buss för resor i relationer på sträckan Luleå-Stockholm. Restiden till Stockholm från orter norr om Sundsvall skulle förkortas avsevärt, och biljettpriset, som skulle baseras på genomgående taxeberäkning, skulle sänka biljettkostnaden Luleå-Stockholm med 30 96. För persontrafikens del skulle detta bli något av en förlängd ostkustbana. Tyvärr föll avtalet på att genomgående taxeberäkning inte fick tillämpas. Jag är övertygad om att bl.a. en sådan trafik i samverkan ingår i tankarna bakom regeringens av riksdagen fastställda avsikt med taxesamordning mellan tåg och buss. Det vore därför klokt av SJ att redan nu komplettera den framgångsrika lågprissatsningen med ett upplivande av det bortglömda avtalet från 1971. Med den nya taxepolitiken borde förutsättningarna vara gynnsammare i dag än 1971. Det vore en fördel om trafikföretagen tar sådana initiativ under utredningens gång. En ökad satsning på kollektivtrafiken påskyndar också trafikmedlens anpassning till de handikappades behov. Man kan utan överdrift påstå att den nya trafikpolitikens flaggskepp var lågprissatsningen på tåg. Men den succéartade framgången ställer också krav på att SJ får de resurser som erfordras för att behålla och ytterligare stimulera den ökade efterfrågan på järnvägsresor. Det var en lycka i sammanhanget att 150 nya personvagnar redan var beställda och under tillverkning, likaså att 100 rälsbussar tillförs trafiken de närmaste åren. Men jag har, herr talman, en förnimmelse av att det inte räcker. Vad hjälper det med ny vagnmateriel, om dragkrafter saknas? Och vad hjälper tågsätt av modernaste slag, om bannätet inte hålls i skick? Flera tågolyckor och nu senast urspårningen vid Nässjö järnvägsstation gör att man pockar på att medel ställs till SJ:s förfogande för att så snart det är tekniskt möjligt utrusta huvudlinjerna på affärsbanenätet med automatiskt tågstopp. På inte alltför lång sikt borde också snabbtågen komma i drift för att bevara järnvägens konkurrenskraft i framtiden. För att leva upp till den nya trafikpolitikens motto — trafik i samverkan — behövs även icke obetydliga ekonomiska insatser på godstransportsidan. Jag har ingen övertro på att man kan kraftigt skära ner den långväga godstrafiken på landsväg genom trafik i samverkan. Däremot är det möjligt och nödvändigt att minska ökningstakten för godstrafiken på landsväg. Det är också samhällsekonomiskt försvarbart att ställa ny och anpassad vagnmateriel till SJ:s förfogande för att kunna förverkliga riksdagens beslut. Det har länge rått en gemensam uppfattning hos SJ och skogsindustrin i de nordligare delarna av Norrland att det inte ligger inom de företagsekonomiska ramarna att frakta virke till skogsindustrin på järnväg. Men i dag är läget ett annat. Nu är det fullt tänkbart att utnyttja inlandsbanan, norra stambanan och tvärbanorna där emellan för omfattande virkestransporter. Därtill kan läggas det timmer som ännu flottas i Ångermanälven och Umeälven. Detta bekräftar behovet av att upprusta bl.a. inlandsbanan och aktualiserar behovet av järnvägsförbindelser till industrier som i dag saknar spåranslutning. Under alla förhållanden skulle en samhällsekonomisk kalkyl bli gynnsam för dessa projekt. I dag är det därför mer nödvändigt än någonsin med ett industrispår till industrierna i Husum utanför Örnsköldsvik. Utöver stora kvantiteter virke som kan föras på järnväg till dessa industrier finns ett mycket stort utflöde av bl.a. pappersprodukter och tillflöde av kemikalier som f.n. fraktas på landsväg och genom tättbebyggda områden. Herr talman! I en tid då den ekonomiska situationen tvingar till hårda prioriteringar kan man inte bygga upp flera parallella system för samma transportbehov. Det betyder inte att övriga transportvägar nedrustas. Det skulle innebära kapitalförstöring. Vad jag menar är att i ett trängt läge bör man prioritera områden där den samhällsekonomiska nyttan är störst och samtidigt vidmakthålla insatserna på andra områden. Det är därför jag använt min begränsade tid här i den allmänpolitiska debatten till att betona vikten av vad som sägs i regeringsförklaringen om att främja den kollektiva trafiken och fortsätta med lågprissatsningen på järnväg.

Herr talman! Vårt land befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Budskapen om stora underskott i utlandsaffärerna liksom i statens finanser ter sig måhända en smula svårgripbara för gemene man, men när resultaten av en ekonomi i obalans uttrycks i förlorade jobb, i arbetsmiljöer som förblir dåliga och i bygder som avfolkas, då blir hotbilden knivskarp. Så har den varit länge nu i skogslänen, där större medborgargrupper än på andra håll är utestängda från arbetets gemenskap. I Västernorrland går just nu 4 200 öppet arbetslösa, varav närmare 2 000 är ungdomar. Totalt i länet är det drygt 7 000 utan fast arbete som skall dela på de 801 lediga platser som fanns vid månadsskiftet september-oktober i år. Här är det sålunda inte enbart fråga om en strukturarbetslöshet, som drabbar vissa utsatta grupper, utan om en generell underförsörjning på arbetstillfällen, som kan slå mot alla. Mot denna bakgrund är det inte onaturligt att flyttlassen åter rullar. De drar fram i spåren efter de värvningsdelegationer som storföretagen i söder skickar upp. Resultatet kan vi sedan ett par år tillbaka avläsa i form av underskott i flyttsaldot för skogslänen, och en tidigare positiv trend från 1970-talets första hälft är också därmed bruten. För Västernorrlands del försvann 2 500 industrijobb under åren 1977 och 1978. En förfärande hög avtappning. Den samlade lokaliseringsoch regionalpolitiken tillförde länet ca 4 000 arbetstillfällen från 1965 fram till 1977. Närmare två tredjedelar av resultatet från tretton års mödosamt regionalpolitiskt byggnadsarbete i Västernorrland slogs alltså ut på bara två år! Utvecklingen i de andra skogslänen har varit likartad. Verkligheten har under dessa år på ett hårdhänt sätt illustrerat regionalpolitikens ständiga beroende av en industriell utveckling. En sådan stagnation i industrin som vi upplevde under 1977 och 1978 slår helt enkelt ut regionalpolitiken. Det kan vi inte acceptera i skogslänen. Vi kan inte godta att det stöd för vår utveckling som regionalpolitiken under goda år ändå kunde ge oss rycks undan när tiderna blir kärvare. En mer bakvänd solidaritetsyttring än så får man sannerligen leta efter! Nu räcker det inte att bara peka på bristerna. Vi måste anvisa en färdriktning, som leder till att folk i alla delar av landet får arbete. Nödvändigheten av att trygga den industriella utvecklingen manar oss då att ställa krav på en mer aktiv och framåtsyftande näringspolitik. Att bara passivt ställa till rätta där industrin själv kommer snett är sedan länge en otillräcklig ambitionsnivå. Näringspolitiken måste utvecklas till att bli samhällets instrument för att styra de samlade produktionsresurserna på ett sådant sätt att de över tiden alltid är rätt avvägda mellan branscher och industrisektorer. Alla vet vi ju att vissa näringsgrenar växer snabbare än andra, liksom att andra åter inte växer alls. Givetvis kan och bör den omständigheten utnyttjas av samhället i dess strävan att främja industriellt framåtskridande. Det är ett intresse ur allmän utvecklingssynpunkt, och det är en nödvändighet för oss i skogslänen som är beroende av att en sådan industriell framstegstakt kan hållas, att utrymme säkras för regionalpolitisk sysselsättningsfördelning även under kärvare tider. Klarar samhället inte den uppgiften, så kommer vi även framgent att få leva med den bakvända solidaritetspolitik som vi nu givits prov på och som alltså innebär, att ökade bördor i första hand läggs på den som är svagast. Nu vet vi att en välrustad näringspolitik inte byggs upp över natten, allra minst från den nivå där vi befinner oss. Och vi vet dessutom att resultaten i huvudsak ligger ännu längre bort i tiden. Därför behövs också åtgärder nu, med verkan på omedelbar sikt. Förslag till sådana insatser har presenterats från flera län, och för Västernorrlands del överlämnades i augusti månad ett sysselsättningspaket till arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén om 616 milj.kr. Vi väntar alltjämt på besked om regeringens ställningstaganden till de åtgärdsförslag som där förs fram. Skulle regeringen inte fästa avseende vid förslagen, måste vi i Västernorrland självfallet dra våra slutsatser om vem som anslår tonen i regeringen. Sammanfattningsvis kräver vi alltså en upprustning av näringspolitiken till en nivå som säkrar en fungerande regionalpolitik, även när den som bäst behövs. Dessutom måste omedelbara åtgärder till för att i någon mån avhjälpa de akuta problem som skogslänen nu brottas med och som inte kan klaras med länens reguljära medel. Jag behöver bara nämna Ådalen. Men nedläggningshotet sprider sig snabbt i Västernorrland, nu senast vid NCB:s fabrik i Köpmanholmen och boardfabriken i Johannedal utanför Sundsvall. De senaste veckornas prognoser visar att ytterligare ca 800 arbetstillfällen kan försvinna. Man kan säga, att Västernorrland minst sagt håller på att förblöda, om inte krafttag tas med det snaraste. Samtidigt som vi ser hur suget efter arbetskraft ökar från södra och mellersta Sverige, börjar det bli allt vanligare att man på nytt värvar arbetskraft från skogslänen. Men vi kan inte stillatigande acceptera att arbetskraften flyttas söderut. I stället bör alla ansträngningar göras för att i största möjliga utsträckning flytta produktionsresurserna till de regioner där arbetskraften finns. Det är därför inte så märkligt, att vi starkt reagerat mot att man från länsarbetsnämnden i Malmöhus län vädjat till länsarbetsnämnderna i Norrland att skicka ner arbetslösa väg-, anläggningsoch byggnadsarbetare till beredskapsarbeten med vägbyggen på grund av att arbetslösa varvsarbetare ännu saknas i Skåne. Det här visar bristen på överensstämmelse mellan de industripolitiska insatserna och regionaipolitiken, vilket medför negativa konsekvenser för de mest utsatta regionerna. Och en av de mest utsatta regionerna är Västernorrland.

Herr talman! Jag vill i långa stycken hålla med om vad min länskamrat Bo Forslund här har sagt om arbetsmarknadsläget där uppe och våra bekymmer på många områden. Dock vill jag ta avstånd från vissa tendentiösa tonfall i hans anförande om orsakerna till att vi har denna situation i dag, och på en punkt vill jag också bemöta honom. Han kritiserade folkpartiregeringen och — förstås nu — trepartiregeringen för att de inte har svarat på det förslag till åtgärdspaket som länsstyrelsen överlämnat till folkpartiregeringen i höst. För kammarens kännedom vill jag säga att Västernorrlandspaketet — ett digert, väl genomarbetat paket med många viktiga och väl underbyggda förslag — som hade utarbetats inom länsstyrelsen, överlämnades till arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén den 17 augusti i år.

Det är alldeles klart att det tar sin tid att arbeta igenom ett så omfattande åtgärdspaket som det som länet här har presenterat. Bo Forslunds otålighet i dag är därför enligt min mening väl tidig.
Herr talman! Om tonfallet är någorlunda hårt kanske detta har sin förklaring. Vi har en oerhört besvärande situation i Västernorrlands län. Vi har gång efter annan sedan 1976 uppvaktat regeringarna men vi har haft väldigt svårt att få de konkreta besked som vi givetvis kräver. Det är mycket riktigt som Rolf Sellgren säger, att jag var med och uppvaktade arbetsmarknadsministern angående Västernorrlandspaketet. Men han nämnde inte att vi har bett att få 10 milj.kr. för upprustning av Lunde Varv. Redan i december 1978 begärde vi det anslaget, men vi har ännu ej erhållit något besked. Det är nu snart ett år sedan. Därför är det kanske inte så konstigt om jag har ett kärvt tonfall.
Herr talman! Här måste jag för kammarens protokoll komplettera Bo Forslunds senaste anförande på en punkt — jag skall begränsa mig till en punkt, även om det vore mera att säga. Det gäller bidraget till Lunde Varv. Bo Forslund vet att folkpartiregeringen intog en mycket positiv hållning — som säkert har övertagits av trepartiregeringen — till Lunde Varvs behov av utbyggnad av i första hand dockan. Men Bo Forslund nämner inte i sin replik att det pågår en utredning, som regeringen rimligtvis inte kan gå förbi. Den utredningen blir klar inom den närmaste tiden. Min bestämda förhoppning är att det i det sammanhanget säkert kommer att ske någonting med Lunde Varv.

Herr talman! Det är möjligt att jag är den siste talaren i den här långa debatten. Jag har inte begärt ordet för replik, utan jag har gjort det med anledning av några uttalanden som den nye kommunikationsministern gjorde på förmiddagen, då han också talade för den nya regeringen. Det gällde sjöfarten och sjöfartsnäringen i Sverige. Sverige får betraktas som en ö kommunikationsmässigt. Dessutom, vi har långa kuster. Vi är beroende av sjöfart för vår utrikeshandel och för våra inrikestransporter. Vi bedriver också sjöfart mellan andra länder på alla hav och alla oceaner. Därför är det en viktig näring som inbringar främmande valutor. Sjöfartsnettots betydelse för vår handelsbalans motsvarar ungefär 10 96 av våra exportinkomster. Fram till för några år sedan var 25 000 å 30 000 människor sysselsatta inom sjöfartsnäringen i Sverige. På grund av ändringar i världshandeln — ändrade konkurrensförhållanden m.m. — kunde problem uppstå. Det började märkas för några år sedan — på allvar kanske 1976. Genom kontakter, främst med sjöfackliga representanter, blev jag uppmärksammad på de väntade problemen om inte åtgärder vidtogs från statsmakternas sida. Jan Bergqvist och jag väckte en motion, där vi krävde en branschutredning för sjöfarten. Vi ville ha till stånd ett snabbt agerande från regeringens sida. Riksdagen var positiv till vårt krav, och regeringen tillsatte sedermera en s.k. sjöfartspolitisk utredning, som skulle arbeta skyndsamt. Jag kanske också skall nämna att Nera år tidigare hade sjöfartspolitiska utredningen — också efter motionskrav från oss — fått tilläggsdirektiv som innebar att sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken skulle prövas. Vad har hänt under dessa två år då kommunikationsministrarna har kommit och gått och då regeringar har avlöst varandra? Ja, herr talman, under den tid då Bo Turesson var kommunikationsminister, Nils Åsling industriminister och hade ansvaret för näringspolitiken, då folkpartiledaren Per Ahlmark och Rolf Wirtén hade hand om arbetsmarknadsfrågorna och under den tid då Erik Huss var industriminister och Anitha Bondestam kommunikationsminister har mer än halva svenska handelsflottan försvunnit ur svensk ägo. Därmed har tusentals och åter tusentals sysselsättningstillfällen för sjöfolk — ombordanställda av alla kategorier — försvunnit. Landanställd rederipersonal på kontor och terminal har också förlorat sina jobb. Fartyg har realiserats. De har sålts till priser långt under nybyggnadsvärdet. Hela rederier — stora och små — har utraderats. Näringen har fått förblöda. Utredningarna har dragit ut på tiden. När de väl blivit färdiga och presenterats har ingenting gjorts från regeringens sida — inga regeringsförslag till åtgärder och inget konkret handlande. Vi har på socialdemokratiskt håll presenterat en del förslag. Men de verkliga resurserna — möjligheterna att komma med övergripande politiska förslag — har ändå regeringen med sitt kansli haft. Men de resurserna har kommit till konkret uttryck bara när det gällt att avvisa våra förslag om sjöfartsfrågor. Låt mig ta några exempel. Våren 1978 fick handelsministern rådet att pröva lagring av olja i en del av de stora upplagda tankfartyg som då fortfarande fanns i svensk ägo. Vi behövde lagra olja. Vi kunde temporärt använda fartygen till något nyttigt. Ombordanställda och redare höll med oss, men det blev ingenting av det hela. Efter ett halvårs funderande sade den dåvarande handelsministern från folkpartiet att detta var ett förslag som inte kunde vara till någon nytta. Sedan steg oljepriset med mer än 100 96 , och fartygen blev eftertraktade. Även deras värde steg med 100 96. Men då hade de redan måst säljas för att ägarna skulle kunna klara sina likviditetsproblem. Vi blev i stället tvingade att använda beredskapslagren och sedan fylla på med olja som nu kostar dubbelt så mycket. Det här ger en bild av Sverige andra halvåret 1976 liksom åren 1977, 1978 och 1979. Socialdemokraternas förslag i våras om konkreta åtgärder för kreditoch utvecklingsstöd åt sjöfarten blev avslagna av den borgerliga riksdagsmajori teten Regeringen hade inga egna konkreta förslag, men man undanröjde de socialdemokratiska förslagen. Man lovade dock att genomgripande förslag skulle komma under hösten. Visst skulle man beakta sjöfarten. Sjöfartspolitiska beslut i höst ingick i riksdagens beslut om sjöfartspolitiken våren 1979. I dag har kommunikationsministern meddelat: Till våren nästa år kan det bli något, men inte i höst. Sjöfarten och dess utövare får vänta. Medan gräset växer dör kon, säger ett ordspråk. Jag vill säga: Medan byråkrati, obeslutsamhet och oenighet växer, då sjunker inte vår handelsflotta men den försäljs och seglar i väg under annan flagg — eller till annan flagg. Den kommer till ett nytt stort rederi — Never Come Back Line kan vi kalla det. Herr talman! Inte heller när vi i våras skulle besluta om den framtida trafikpolitiken i Sverige hade det utredningsuppdrag som vi begärt — och riksdagen också beslutat om — lett till något resultat. Sjöfartens roll var inte ens nämnd när det gällde Sveriges inrikestransporter. Den dåvarande regeringen ansåg att vi skulle besluta om hur svenskt hamnväsende skulle regleras. Men hur transportmedlet — sjöfarten — skulle vara sade man ingenting om. Jag hade i dag väntat att kommunikationsministern under frågestunden skulle ha något positivt att säga om sjöfartens framtid. Därav blev intet. Redan arbetslösa sjömän, varslade sjömän, bekymrade redare, ja, alla av sjöfartsnäringen berörda, dvs. hela landet, har anledning att känna stor oro för denna närings framtid.

Herr talman! Den skattepolitiska profilen under de borgerliga regeringarna har inneburit ytterligare förstärkning av de rådande skatteorättvisorna. Förändringen av marginalskatterna, indexregleringen och de höjda indirekta skatterna har haft det gemensamma draget att mer bärkraftiga grupper gynnats medan mindre bärkraftiga missgynnats. Denna politik kommer den nya trepartiregeringen att fortsätta. Det framgår tydligt av regeringsförklaringen. Både i valrörelsen och i samband med regeringsbildningen har de borgerliga partierna haft svårt att klart ange hur skattelättnader i högre inkomstskikt skulle finansieras. Alkohol och bensin har angetts som tänkbara objekt för extrabeskattning. Nu har vi det första konkreta tillfället att se hur den nya borgerliga regeringen tänker finansiera sina skatteomläggningar. Statskassan skall tillföras 1450 milj.kr. per år genom skattehöjningar på drycker och tobak. Regeringen söker dock dölja sitt verkliga syfte genom att gömma sig bakom den oro som finns i samhället över ökat alkoholbruk och alkoholmissbruk. Därför försöker man motivera sitt skatteförslag med alkoholpolitiska skäl. Men finansministrar eller budgetministrar som talar om att höja skatterna för att minska alkoholkonsumtionen och samtidigt kalkylerar med ökade statsinkomster genom åtgärden är dock inte trovärdiga. Budgetministern varken tror eller menar att skattehöjningarna skall leda till någon avgörande nedgång i konsumtionen. Han har räknat ut att statskassan skall tillföras ytterligare 1 450 milj.kr. per år. Alltså förutsätter han att svenska folket skall fortsätta konsumera i samma omfattning, trots skattehöjningarna. Att det är fråga om en skattepolitisk åtgärd framgår ännu tydligare när regeringen föreslår att också läskedrycker och lättöl skall beskattas extra. Det är viktigare för regeringen att hitta nya skatteinkomster än att lösa allvarliga sociala problem. Även beskattning av mindre nödvändiga varor blir mer kännbar för människor med låga inkomster än för dem som har höga inkomster. All indirekt beskattning verkar orättvis. Vi förnekar inte att prisinstrumentet i ett samlat alkoholpolitiskt sammanhang kan vara användbart för att nedbringa konsumtionen. Men var finns det alkoholpolitiska sammanhanget i regeringens proposition? Det enda sammanhanget är att man söker utnyttja oron över de tilltagande alkoholproblemen för att tillföra statskassan 1,4 miljarder kronor, som man tänker använda för att klara sina skattepolitiska vallöften. Detta är mycket avslöjande. Vpk vill angripa orsakerna till de tilltagande alkoholproblemen. Om dessa frågor kommer Jörn Svensson att tala. De alkoholpolitiska sammanhangen har vi också utvecklat i den motion som vi väckt med anledning av propositionen. Budgetministern hävdar i propositionen att det är nödvändigt att utnyttja prismekanismen som ett aktivt alkoholpolitiskt instrument. Men den enda slutsats herr Mundebo förmår dra av detta resonemang är att priserna måste höjas. Inte ens en budgetminister, som skall söka lappa ihop alla oförenliga skatteståndpunkter som finns i denna regering, borde få se så snävt på vad som är aktiv alkoholpolitik. Herr Mundebo bör få bakläxa. Vi avvisar regeringens förslag till höjning av skatterna på drycker och tobak därför att de är avsedda att finansiera orättvisa skatteförändringar och därför att de utryckta ur ett alkoholpolitiskt sammanhang inte kan antas ha några varaktiga effekter på alkoholkonsumtionen. Vi yrkar avslag på propositionen och föreslår att riksdagen hos regeringen begär en samlad bedömning av prishöjningars effekt på alkoholkonsumtionen. Om riksdagen skulle bifalla propositionen ställer vi som ett andrahandsyrkande att de medel som genom beslutet tillförs statskassan bör användas för att bekämpa alkoholoch annat drogmissbruk, främst genom stöd till folkrörelserna för verksamhet i enlighet med vad vi anfört i motionen. Det är ett ojust spel regeringen för när man söker dölja sina skattepolitiska avsikter med talet om alkoholpolitiska strävanden. Det enda rimliga är därför att riksdagen avvisar förslagen om höjda skatter och att en samlad bedömning görs av prishöjningars effekter på alkoholkonsumtionen. Om detta säger skatteutskottet i sitt betänkande att man inte finner skäl att ta upp frågor av mera vittsyftande alkoholpolitisk karaktär. Varför det? Utskottet påstår några rader innan att man vill bryta konsumtionsökningen genom höjda priser. Vill man då inte ha en samlad bedömning av prishöjningars effekter? , Vårt andrahandsyrkande därest propositionen skulle bifallas är också helt logiskt. Om statskassan med alkoholpolitiska motiveringar tillförs miljardbelopp, så måste det vara rimligt att dessa medel också används för att bekämpa alkoholoch annat drogmissbruk. Riksdagen har möjligheter att korrigera regeringens orättvisa skattepolitik och främja en verkningsfull alkoholpolitik genom att stödja vpk:s motionsyrkanden. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion nr 93.

Herr talman! Riksdagen kommer alltså under denna förmiddag att besluta om en höjning av skatterna på drycker och tobak. Jag yrkar bifall till skatteutskottets förslag. Jag har inte väckt någon motion, men jag vill genom detta inlägg markera vad jag tycker är tveksamt. Jag skall uppehålla mig vid några punkter. För det första ger denna snabbehandling anledning att ta upp ett förslag som alkoholpolitiska utredningen väckte för några år sedan. Utskottet säger att snabbehandlingen sker för att undvika hamstring och andra olägenheter. Utskottet säger också att det i dag bara är fråga om en anpassning av priserna till penningvärdets utveckling. Svenska Dagbladet påpekar i dag i en ledare att skattehöjningen inte ger statskassan några nya, friska pengar. Det är således inte heller fråga om att finansiera någon reform eller annan åtgärd. Utskottet anför också att lagstiftningsåtgärderna är av okomplicerad natur och att det inte finns skäl att diskutera de alkoholpolitiska effekterna. Om en övervägande majoritet av kammarens ledamöter anser detta, bör alkoholpolitiska utredningens förslag till beslutsordning faktiskt bli föremål för senare prövning. När utredningen diskuterade detta ville man inte komma i konflikt med riksdagens exklusiva beskattningsrätt. Man menade att det efter förebild från Finland skulle kunna tas ut en skatt på Systembolagets omsättning. Själva prissättningen skulle inte bli en skattefråga, såsom ju är fallet i dag. Riksdagen skulle kunna behålla sitt inflytande genom att ange ramar och utfärda vissa regler för hur priserna skall fastställas. Priserna skulle exempelvis kunna anpassas till den ekonomiska utvecklingen genom en justering av dem en gång om året, varvid man helt enkelt skulle följa konsumentprisindex. Jag har tidigare känt viss tveksamhet inför ett sådant tillvägagångssätt och menat att det är viktigt att riksdagen behåller sin beskattningsrätt. Men den . snabbehandling vi nu genomför är inte heller en tillfredsställande ordning. Jag förutsätter att regeringen inför nästa eventuella höjning av dessa skatter studerar alkoholpolitiska utredningens förslag. För det andra noterar jag med tillfredsställelse att skillnaden mellan priset på lättvin resp. starksprit faktiskt ökar — det är inte fråga om någon större ökning, herr budgetminister, men skillnaden blir en aning större. Detta är ett sätt att styra över konsumtionen från starkare till svagare drycker. Utmärkt, herr budgetminister! Men varför måste glädjen grumlas, när den här ambitionen ändå funnits? Varför har budgetministern och skatteutskottet medverkat till att det nu faktiskt blir billigare — räknat per centiliter ren alkohol — att dricka lättvin än starköl. Starköl har ju som bekant lägre alkoholhalt än lättvin, och det är alltså starkölet som borde vara billigare. Men, som sagt, vi skulle ju inte diskutera alkoholpolitiska effekter, även om vi faktiskt fattar ett beslut som får en sådan effekt. För det tredje vet vi att hembränningen har ökat under senare år, trots riksdagens beslut hösten 1974 att det skulle vara förbjudet att t.o.m. inneha en brännvinsapparat. Tidigare var det ju tillåtet att ha en sådan apparat därhemma, men inte tillåtet att använda den. Alkoholbyrån anser att utöver svenska folkets konsumtion av sprit på drygt 60 miljoner liter tillkommer 9-10 miljoner liter hembränt. Det finns de som anser att siffran är mycket högre. Och svensken köper faktiskt en hel del mjöl, men av någon anledning köps det omotiverat mycket mer jäst — så det kan inte enbart vara bakning man ägnar sig åt. Skillnaden mellan mjölförsäljningen och jästförsäljningen ökar dessutom. Till detta kommer att vi utöver en konsumtion via systembolag på ca 75 miljoner liter lättvin tillverkar hela 30 miljoner liter lättvin hemma. Det är den bedömning som alkoholbyrån gör. Andra återigen, som också sysslar med alkoholpolitiska frågor, anser att hemtillverkningen av lättvin är mycket större. Med andra ord: När vi diskuterar alkoholpolitiska frågor och pekar på totalkonsumtionen, så borde vi röra oss med en total konsumtion som ligger ca 20 26 högre än den nivå vi brukar tala om. Man skall inte heller negligera de mängder alkohol som representeras av den sprit vi kallar smuggelsprit eller den sprit vi har med oss när vi kommer hem efter en utomlandsvistelse. Allvaret i hembränningens omfattning är också den inställning människorna har till att bränna hemma. För några år sedan gjordes en undersökning i det avseendet. Man bad dem som deltog i undersökningen att ange om de ansåg hembränning vara en lagöverträdelse som var mycket allvarlig, allvarlig, icke allvarlig eller bagatellartad. De som svarade ja på frågan om hembränningen var att anse som en icke allvarlig lagöverträdelse utgjorde vid den undersökningen 23 26. Ser man på de yngre, de mellan 18 och 24 år, finner man att siffran var så stor som 35 26. Inom kategorin ”alla åldrar” ansåg faktiskt 16 96 att det är en bagatellartad lagöverträdelse. Av de yngre som tillfrågades, personer mellan 18 och 24 år, ansåg var fjärde att det rör sig om en bagatellartad lagöverträdelse. Observera således att så många, framför allt bland de yngre, anser att hembränning är en bagatellartad lagöverträdelse. Herr talman! Jag har som sagt inget yrkande, men förutsätter med den här debattmarkeringen att regeringen ganska snart prövar frågan, inte minst i sitt alkoholpolitiska sammanhang. Därvid är det inte bara ert statsråd eller en departementschef som har anledning att intressera sig för detta. Alkoholpolitik är faktiskt inte bara priseller skattepolitik. Alkoholpolitik är socialpo litik, familjepolitik, skolpolitik, fritidspolitik och kulturpolitik. Men till detta får vi återkomma. Jag tror t.o.m. att vi tvingas till det.

Herr talman! Riksdagens skatteutskott har visat oväntade litterära talanger. I går författade utskottet en liten saga. Den bär namnet betänkande nr 8. Den låter så här — i översättning. Det var en gång — för inte alls så länge sedan —-en budgetminister. Han hade i det kungliga rådet en kollega, som stod betydligt längre till höger än han själv. Denne högerkollega var besatt av en idé, nämligen att om man bara sänkte skatten för de välbeställda i samhället — då skulle landet blomstra som aldrig förr. Och budgetministern, som var en snäll man, han lät övertala sig. Han tänkte: Jag får göra en prishöjning nånstans, så att jag kan få pengar att sänka skatten. Men budgetministern hade också ett samvete, litet kanske men liberalt. Det lilla samvetet slet och gnagde. Det upprepade ständigt att det där med att tain pengar för att sänka skatten för dom som redan hade det bra, det var inte snyggt, det var inte liberalt. Budgetministern plågades. Som yrkespolitiker kunde han väl till nöds tysta sitt samvete. Men om den liberala profilen fick en fläck så var det kanske inte så bra. Budgetministern grubblade. Och så kom han på, att om han sa att dom där pengarna som de rika skulle ha, dom skaffade han fram av rent alkoholpolitiska skäl — då skulle det nog gå bra. Han tyckte att han hade kommit på en riktigt genial lösning. I sin glädje så svepte han till med höjningar t.o.m. på sockerdrickan, cigarrerna och snuset — detta för att ytterligare understryka den ideella, rent alkoholpolitiska karaktären i förslaget. Det där med sockerdrickan, det gick ju inte till slut, men snuset och cigarrerna kom med. Och där mynnar också sagan om budgetministern, som sökte ett motiv, ut i fredagens verklighet. Nu är det ju inte saga längre. Nu handlar det om politikernas hederlighet. Vpk tycker att det är falskt att göra sådana här prishöjningar för att få ihop till skattesänkningar för de redan välbeställda, och vi tycker att det är ännu falskare, när man till råga på allt påstår att man gör detta av alkoholpolitiska skäl. Vi kommunister hade inte tvekat att ta sådana prishöjningar, om pengarna verkligen skulle gå till att bekämpa utslagningen och drogmissbruket i samhället. Om pengarna hade gått till att skapa arbete för de 40000 arbetslösa ungdomarna — då hade vi röstat för. Då hade man bekämpat den sociala utstötning av unga människor i vilken missbruk ofta utgör ett steg. Om pengarna gått till de behandlingskollektiv som kan bjuda missbrukare en väg till frigörelse och ny identitet — då hade vi röstat för prishöjningarna. Men vi röstar inte för prishöjningar, som vi vet skall användas för en skattepolitik som ökar klassklyftorna i samhället. Och vi tror inte på de alkoholpolitiska argumenten hos politiker, som i åratal grovt har svikit landets alkoholproblematiker. Politiker som tolererar att vi har 300 000 behardlingsbehövande och bara några få hundra platser som kan ge effektiv, meningsfull och frigörande behandling i mänskligt värdiga former. Politiker som i åratal stått likgiltiga inför de gamla torkarnas tröstlöshet, för tvångspsykiatrins övergrepp och utestängdhetens elände. Vi skulle ha röstat för, om de här höjningarna ingått i ett ärligt menat och genomtänkt program för att bekämpa missbruk och social utstötning. Och vi har lagt fram ett alternativt förslag i vår motion. Vi säger: Om prishöjningarna röstas igenom skall det bli också en andra omröstning. I den står vårt förslag, att pengarna som tas in skall gå bl.a. till de folkrörelser som behöver resurser för att bekämpa missbrukets spridning och för att stödja alkoholproblematikernas kamp för frigörelse från missbruket och till kommuner som behöver förbättra samhällsservice och miljö och som vi vet alltför ofta tvingas lägga ned ungdomsgårdar. Vi har de traditionella nykterhetsorganisationerna. Vi har rörelser som RFHL, Verdandi, Alro, Länkarna och många andra. Vi har de nya behandlingskollektiven. Vi har de fackliga organisationerna. Alla har här sin plats. Låt dessa folkrörelser få resurser, när man nu tar in pengar på sprit och tobak. Vi vänder oss till er som tillhör riksdagens nykterhetsgrupp. Vi frågar er: Skall ni rösta för att pengarna skall gå till skattesänkning för dem som redan är på samhällets solsida? Eller skall ni rösta för att stärka nykterhetsrörelsens arbete? Vi vänder oss till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och frågar: Vad menar ni egentligen? I förrgår stod er partiordförande Olof Palme och kritiserade regeringens planer på att med skattehöjningar på sprit och tobak betala skattesänkningar för de välbeställda. Det var uttryck för en riktig kritik. Hur kan ni då två dagar senare stödja den borgerliga regeringen i dess avsikter? Hur kan ni föreställa er att det skapar trovärdighet för arbetarrörelsens politik? Flera socialdemokratiska talare i den allmänpolitiska debatten i förrgår och i går tog upp utslagningen och missbruket. Era tal andades solidaritet med de utslagna och med alkoholproblematikerna. Men hur vill ni ha det nu? Vill ni rösta i andra omgången för att Alro, Länkarna, Verdandi, behandlingskollektiven skall kunna få stöd med de här pengarna? I utskottet har socialdemokraterna ställt upp på den borgerliga sidan. I kammaren har den socialdemokratiska gruppen en sista chans. Ni kan visa er solidaritet i handling med alla dem som med knappa resurser och under stora svårigheter kämpar med ett av samhällets mest tragiska problem. Ni kan visa er solidaritet i handling med de tusentals missbrukare som ingen behandling kan få i dag, och som ingenstans i samhället är välkomna. Ni kan visa er solidaritet i handling med de alkoholproblematiker som i behandlingskollek tiv och organisationer söker bryta flyktens och missbrukets onda cirkel och slå in på kampens och frigörelsens väg. Vi i vpk-gruppen uppmanar er: Rösta inte med de borgerliga. Rösta så som det anstår representanter för en arbetarrörelse att rösta!

Herr talman! Förslagen i den proposition som vi i dag behandlar här i riksdagen överensstämmer i stort med den princip som sedan lång tid tillbaka accepterats av flertalet, inte bara i det här huset utan i hela vårt land, nämligen att priserna på tobak och alkoholvaror bör följa den allmänna prisnivån. Eftersom en mycket stor del av priserna på dessa varor utgöres av skatter, är det alltså nödvändigt att då och då justera skattesatserna för att alkohol och tobak inte skall bli relativt billigare än andra varor. Det är nu två och ett halvt år sedan skatterna förra gången justerades, och mot bakgrund av den höga inflationstakten blir höjningarna därför nu rätt stora, trots att en del prishöjningar skett under mellantiden, dels i form av prishöjning på produkterna, dels på grund av momshöjningar. Skatteutskottet ansluter sig enhälligt till den framförda åsikten om prisanpassning på tobak och alkoholvaror. I enlighet därmed tillstyrker utskottet alltså propositionen i dess huvudsakliga del. Men vi gör det utan att ta ställning till de statsfinansiella aspekterna. Om förslaget skall vara lyckat ur alkoholpolitisk synpunkt, skall det inte bli några inkomstökningar för staten. Och vi har i utskottet icke tagit ställning till hur stora inkomsterna skall bli. Beträffande förslaget i propositionen om höjning av skatten på kolsyrade och andra läskedrycker ställer sig utskottet avvisande. En av anledningarna härtill är att dessa dryckers beskattning kan behandlas i annat sammanhang, då inga hamstringsrisker förekommer i detta avseende och den beskattningen egentligen inte hör hemma bland alkoholskatterna. Utskottet anser också att det finns skäl att noga överväga läskedrycksskatternas framtida utformning innan höjning av skatterna genomföres. Som framhållits i motionen 94 måste regionalpolitiska hänsyn tas, då läskedryckstillverkningen är ett livsvillkor för en del mindre bryggeriers överlevnad i småorter. Man kan heller inte bortse från — och det framhålles i motionen 92 — att en kraftig beskattning av ett alkoholfritt alternativ kan ha en viss alkoholpolitiskt negativ betydelse. Slutligen finns också med i bilden att beskattningen av de alkoholfria dryckerna är väsentligt annorlunda utformad, varför en översyn av beskattningsreglerna behöver göras för att skapa bättre konkurrenslikställighet. Utskottet föreslår således att skatten på olika slag av läskedrycker utbrytes ur dagens paket och att regeringen får i uppdrag att pröva de frågor jag här berört och snarast framlägger förslag till lösningar av de angivna problemen. Utskottet har därmed alltså beslutat föreslå riksdagen att bifalla de yrkanden som framställts i motionerna från Tore Nilsson och en grupp socialdemokrater. Utskottet har däremot inte kunnat gå med på kraven i den tredje motionen som väckts i samband med propositionen. Av vad jag inledningsvis sagt framgår ju att utskottet tillstyrker propositionens förslag om höjningar av skatterna på alkohol och tobaksvaror, medan vpk yrkat att ingenting skall göras på skatteområdet utöver en utredning om prisernas inverkan på alkoholkonsumtionen. Utskottet yrkar vidare avslag på det alternativa yrkandet i motionen 93 från vpk om att eventuellt nya pengar som flyter in på alkoholbeskattningen skall tillföras kampen mot drogoch alkoholbruket på visst angivet sätt. Den främsta anledningen till att utskottet inte vill vara med om motionens förslag är — om det över huvud taget är tekniskt möjligt att genomföra förslaget att ta merinkomsterna och flytta dem till ett visst ändamål — att man inte vill ha några specialdestinerade skatter. Utskottet menar att anslagskrav skall prövas efter det aktuella behov som föreligger, utan att man sneglar på om närliggande områden är skattebelagda. Genom sitt ställningstagande har utskottet alltså inte tagit ställning till det behov av medel som föreligger för att bekämpa alkoholoch drogkonsumtionen eller till hur sådana medel skall fördelas. Utskottet är enigt om att öronmärkta skatter bör undvikas, men utskottet har svårare att bli enigt om hur stora belopp vi har möjlighet att avsätta till upplysning när det gäller drogerna eller till hjälp åt drogernas offer. Jag är övertygad om att kammaren längre fram under riksmötet vid alkoholpolitiska frågors behandling kommer att få ta ställning till detta spörsmål. Detsamma gäller prisernas betydelse för alkoholoch tobakskonsumtionen och därav följande missbruk. Vad utskottet nu är enigt om är den minsta möjliga nämnaren, dvs. en prisanpassning av de aktuella varorna till dagens prisnivå och uppfattningen att ett förbilligande relativt sett inte skulle vara nyttigt i den alkoholpolitiska situation vi befinner oss i. Vi har alltså slagit fast att prissättningen har en alkoholpolitisk betydelse, men vi har inte vågat oss på att förutsäga storleken av den betydelsen. Utskottet har inte heller velat se denna proposition som ett stort inslag i den alkoholpolitiska debatten, men jag vill upprepa att jag är övertygad om att vi längre fram kommer att få möjlighet att återkomma till dessa aspekter under mindre tidspressade former. Det vore naturligtvis lockande att här ta upp en nykterhetspolitisk debatt med de föregående talarna helt enskilt, även om utskottet inte anser att vi i dag skall ha en stor alkoholpolitisk debatt. Jag skall inte heller ta upp någon sådan debatt, men jag kan inte säga annat än att det naturligtvis finns vissa delar även i Jörn Svenssons tal som jag skulle kunna instämma i. Samtidigt vill jag ha sagt att man skall inte tillgripa den lättköpta metoden att bara skylla hela alkoholproblemet på ett hårt, kommersiellt samhälle utan att låta den enskilde ta något ansvar. Eller varför inte låta de alkoholseder vi haft i tusentals år också räknas in i detta sammanhang? Dryckesvanorna i alla slags samhällssystem spelar enligt mitt sätt att se en avgörande roll. Jag tror alltså inte att det finns någon skillnad mellan socialdemokraternas sätt att se på de utslagnas problem och Jörn Svenssons, men vi socialdemokrater har kanske en litet mer vidgad syn på det hela än att bara skylla på ett enstaka motiv, att det är samhällets fel. Till Alf Wennerfors skulle jag vilja säga att vi inte haft för avsikt att ta upp de rent konstitutionella sidorna av den här saken i dag. Jag vill dock samtidigt tala om att det kanske inte är sprithamstringen som är det viktigaste i sammanhanget och det som man helst velat ingripa mot, utan det viktigaste har varit tobakshamstringen, den hamstring som sker i ledet fram till tobakshandeln från Tobaksbolaget och importörerna. Den kunde ha fått enorma dimensioner och gäller betydligt mer i pengar räknat än sprithamstringen.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
Herr talman! Skatteutskottets ordförande säger att skatteutskottet tar inte ställning till de statsfinansiella effekterna av den föreslagna skattehöjningen. Det är mycket märkligt. Och det aktualiserar på nytt den fråga som av och till dyker upp i debatten, nämligen om inte alkoholpolitiken är en för viktig fråga för att handläggas av budgetminister och skatteutskott — den har ju en helt social karaktär. Jag måste ställa frågan igen: Hur får ni det att gå ihop att dels hävda att skattehöjningen skall leda till minskad konsumtion, dels beräkna nya inkomster till statskassan — för det är ju vad som görs i propositionen — och då räkna på samma konsumtion som f. n.? Måste vi inte även i en sådan här fråga begära någon logik? Jag tror att man gör det för lätt för sig om man menar att ökade alkoholpriser omedelbart skall leda till effekter på konsumtionen och att den ökande alkoholkonsumtionen skulle orsakas främst av att priserna inte stigit lika snabbt som på andra varor. Det är en förenkling. Det är väl uppenbart att Ingemar Mundebos testballong har gett önskat resultat. Kan han även i fortsättningen drapera sina nya skatter i vissa sociala motiveringar, får han tydligen de pengar han behöver för att sänka skatterna för höginkomsttagarna. Det tycker jag är allvarligt, och det hade jag väntat mig att den socialdemokratiske ordföranden i skatteutskottet skulle ha haft någon synpunkt på.

Herr talman! När Erik Wärnberg argumenterar är han verkligen en levande illustration till påståendet att när man försvarar en dålig sak kan man argumentera hur som helst. Erik Wärnberg sade att man inte tagit ställning till de skattepolitiska aspekterna. Varför i all världen har då frågan hamnat i skatteutskottet? Vilket utskott, om inte skatteutskottet, skulle ta ställning till de skattepolitiska aspekterna? Det är just det skatteutskottet skall göra. I stället försöker man rädda sig över på den alkoholpolitiska argumentationslinjen. Men där är det lika illa — där blir argumentationen lika svag. Därför säger Erik Wärnberg att vi skall inte ha någon alkoholpolitisk debatt heller. Med Erik Wärnbergs logik skulle det vara bäst att vi alla satt här och godkände prishöjningarna under fullständig tystnad, utan att diskutera några som helst sammanhang och utan att föra fram några som helst synpunkter. Vidare vill jag ställa en fråga till Erik Wärnberg. Han säger att vi bara skyller på samhället när det gäller att förklara alkoholismens utbredning. Det gör vi nu inte alls. Vårt förslag är ju det enda som verkligen hjälper dem som tar ansvar och som arbetar under stora svårigheter för att bekämpa missbruket och dess spridning i samhället. Varför vill utskottet inte vara med om vårt förslag? Erik Wärnberg säger att vi får ta ställning till detta i annat sammanhang. Det är ju en märklig attityd. Kan Erik Wärnberg som socialdemokrat verkligen garantera att de pengar som den borgerliga regeringen nu tar in verkligen finns att tillgå för viktiga sociala åtgärder när vi så småningom skall diskutera alkoholpolitiska frågor? Så mycket vet väl ändå Erik Wärnberg som socialdemokrat om den borgerliga regeringen, att någon sådan garanti inte kan lämnas. Den garantin borde vi ha förskaffat oss i dag. Annars kommer dessa pengar att användas till någonting helt annat, till någonting som både Erik Wärnberg och jag som representanter för arbetarrörelsepartier anser att de inte skall användas till, nämligen för att öka klassklyftorna och för att föra en orättvis skattepolitik. Till sist vill jag fråga: Finns det ingen verklig skillnad mellan socialdemokratisk och borgerlig skattepolitik? Det ställningstagande som skatteutskottets socialdemokrater gör i dag står i skarp motsättning till den kritik av det borgerliga skattetänkandet, inkl. den kritik av planerna på att införa nya punktskatter, som Olof Palme framförde i onsdags i den allmänpolitiska debatten.
Herr talman! Nu tog verkligen Erik Wärnberg i. Det lät nästan som om jag bar skulden t.o.m. till det globala missbruket. Jag förutsätter att Erik Wärnberg ändå begränsar min medverkan i skattepolitiken till det här lilla landet. Erik Wärnberg kastade minsann en handske, och det skulle han ju inte göra som företrädare för utskottet. Jag skall inte ta upp den handsken i dag utan bara ställa en liten fråga till Erik Wärnberg. Han sade att det är tobakshandlarna som har möjligheter att tjäna stora slantar på en sådan här åtgärd. Jag skall be att få fråga: Vad är det för stora pengar det är fråga om? Har skatteutskottet några uppgifter om det?
Herr talman! Till Jörn Svensson skulle jag vilja säga — och nu talar jag som socialdemokrat och inte som utskottsordförande — att det är en väldigt stor skillnad mellan socialdemokratisk skattepolitik och borgerlig skattepolitik. Men skillnaden är mycket liten när det gäller uppfattningen att priserna på alkoholdrycker bör anpassas till dagens allmänna prisnivå. Det ser vi inte som en skattepolitisk fråga utan som en prisanpassning — att alkohol och tobaksvaror icke skall bli relativt billigare än andra varor. Vi ser det alltså som en nykterhetspolitisk eller alkoholpolitisk fråga.

Herr talman! Jag kan inte finna att det senaste inlägget förbättrade Erik Wärnbergs position som socialdemokratisk talesman. Vi ser inte det här som en skattepolitisk fråga, säger han. Det är väldigt allvarligt om ni inte gör det, för då måste det ju vara något fel på er syn. Det är ju en skattepolitisk fråga, och det är uppenbart för alla utanför det här huset att det handlar om skattepolitik. Det är klart att det handlar om mer än så — det erkänner även vi. Men visst är det en skattepolitisk fråga, och om skatteutskottet inte ser det, då tycker jag att det är illa beställt. Att det kan finnas skillnader mellan socialdemokratisk och borgerlig skattepolitik betvivlar jag inte alls. Det är en förhoppning som även vi i vårt parti gärna håller vid liv. Men det skulle ju vara roligt om det också visade sig i praktiken.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till några alkoholpolitiska synpunkter på den här frågan. Det fördes en ganska omfattande alkoholpolitisk debatt här i går, som kännetecknades av en vilja till omprövning på olika håll, i ljuset av att alkoholfrågan är det mest synliga bevis vi har på välfärdssamhällets misslyckande. Vänsterpartiet kommunisterna hedrade inte den debatten med något inlägg men har ju tagit upp saken i dag. Jag trodde, framför allt efter partiledaren Lars Werners sympatiska och anspråkslösa erkännande i TV inför valet av att det pågick en omprövning också inom vänsterpartiet kommunisterna, att vpk var i färd med att lämna den mest uttalat ”alkoholliberala” synen bland alla partier — om man nu skall använda detta missvisande ord. Man skulle t.ex., trodde jag, överge det krav som man har på en sänkning av åldersgränsen för inköp av alkohol på Systembolaget och som såvitt jag vet inget annat parti ställer sig bakom. Men det verkar som om man inte har kommit så särskilt långt i omprövningen inom vänsterpartiet kommunisterna. Man talar om att det behövs ett samlat grepp, att det behövs en total utredning, och i avvaktan på den skall man inget göra. Vi som har jobbat ett tag här i huset vet ju att det där är fraser som ofta får skyla över att man ingenting har att komma med — och det tycks vara fallet i det här sammanhanget. Vänsterpartiet kommunisterna försöker sätta sig på två stolar. Man säger att i princip kan vi tänka oss att använda skatteinstrumentet, men vi vill inte göra det nu. Under tiden får alkoholdryckerna bli relativt sett billigare. Verkligheten är ju att efter ett par års nedgång i alkoholkonsumtionen har vi under det första halvåret 1979 kunnat se en ökning. Det är inget tvivel om att den till stor del kan förklaras av att alkoholdryckerna har blivit relativt sett billigare. Väntar man med en prishöjning, så kommer alkoholskadorna att öka — om man erkänner det samband mellan total alkoholkonsumtion och alkoholskador som alla var överens om i går och som stämmer med den uppfattning som riksdagen tidigare har ställt sig bakom. Jörn Svensson talade här litet föraktfullt om oss i de andra partierna, som politiker som tolererar ökade alkoholskador. Sanningen är ju, att det är vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt i dag som innebär ökade alkoholskador. Nils Berndtson sade, att här har man inget annat att komma med än denna skattehöjning. Om någon av er hade varit här under den alkoholpolitiska debatten i går, så hade ni hört att det finns åtskilligt annat som utförs och planeras inom detta område. Men att ropa på andra åtgärder är inget skäl för att komma undan ett ståndpunktstagande i den fråga som vi diskuterar i dag. Vad vänsterpartiet kommunisterna gör är att samtidigt som man rent allmänt talar om problemet och säger sig rent allmänt vilja vara med om att använda prisinstrumentet — det är så fint uttryckt, så det skall knappast höras för dem som handlar i systembutikerna — försöker man fria till dem som retar sig på den här prishöjningen. Det är att försöka sitta på två stolar samtidigt. Man försöker göra samma nummer en gång till, när man säger att om priserna ändå höjs, så skall pengarna gå till Länkrörelsen och liknande. Det är roligt att vänsterpartiet kommunisterna har upptäckt Länkrörelsens betydelse. Vi har fört en diskussion i många år om att få fram ökade anslag till Länkrörelsen och har också fått det mot tidigare motsträviga regeringsförslag. Men vänsterpartiet kommunisterna har då inte stått på barrikaderna. Jag undrar om ni över huvud taget vet hur mycket pengar som går till Länkrörelsen, när ni föreslår att belopp i storleksordningen en miljard omedelbart skulle satsas på de kontona. Jörn Svensson talar om att vi skall visa solidaritet med de utslagna. Samtidigt säger Nils Berndtson att detta är ett skatteförslag som drabbar de många människorna i samhället. Här har vi en solidaritetsfråga där man inte kan välja den billiga utväg som vpk brukar anvisa, nämligen att skälla på bolagen. Här har vi en solidaritetsfråga där varje människa måste vara med och vara solidarisk, t.ex. genom att betala litet mer för spriten. Ställ upp med den solidariteten, ni som anklagar andra för bristande solidaritet.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

Herr talman! Gabriel Romanus försök att teckna en nidbild av vpk:s hållning i denna fråga är helt misslyckat. Han talar om att vpk sitter på två stolar därför att vpk också pekar på de sociala orsakerna till alkoholbruk och missbruk. Gabriel Romanus sätter sig enbart i skattestolen. Menar Gabriel Romanus att man kan sopa bort de sociala orsakerna till alkoholmissbruk genom att höja spritpriserna? I så fall gör han det alltför lätt för sig. Vad vet man egentligen i regeringskansli och skatteutskott om vilka kategorier som svarar för en eventuell nedgång i inköpen efter en prishöjning? Är det säkert att det är missbrukarna som hör till dem som minskar sina inköp? Vi menar att det behövs en samlad bedömning av prispolitikens effekter, och det är bl.a. det vi begär i vår motion. De som har uppfattningen att skattehöjningarna är bra från alkoholpolitisk synpunkt borde väl också ha intresse av att staten använder de pengar som man tar in på det sättet för att motverka alkoholmissbruk. Då borde man stödja åtminstone vpk:s andrahandsyrkande. Det kommer att bli mycket intressant att se hur den omröstningen utfaller.

Herr talman! Gabriel Romanus är på dåligt humör i dag. Det är ju tidigt på dagen. Men han är på det dåliga humör som en människa blir, när hon märker att man håller på att avslöja hennes verkliga motiv — att hon inte har så ädla motiv som hon gärna själv vill posera med. Era motiv — säg det nu äntligen ärligt, Gabriel Romanus — för denna prisoch skattehöjning har inte alls med alkoholpolitiken att göra. Det är bara någonting som ni gripit till för att göra det hela smakligare. I verkligheten struntar ni ju fullständigt i den alkoholpolitiska sidan av de föreslagma åtgärderna . Vad det handlar om är att dra in pengar. Det är uteslutande pengar till statskassan som det handlar om. Varför kan ni inte säga det rent ut? Varför kan ni inte säga rent ut — Gabriel Romanus ingår ju i det borgerliga regeringsblocket — att pengarna skall användas för att understödja den borgerliga regeringens skattepolitik, en politik som kommer att öka klassklyftorna i samhället? Må vara att ni tror att en sådan skattepolitik är till välsignelse för landet — det är er obetaget att ha en sådan föreställning. Men säg åtminstone ärligt att det handlar om att dra in pengar för att finansiera statsutgifter eller kompensera för uteblivna statsinkomster! Ni har inte alls framlagt det här förslaget av alkoholpolitiska skäl. Det ligger renodlat statsfinansiella överväganden bakom förslaget — cyniskt och kallt. Varför kan ni inte erkänna det, så kan vi därefter föra en diskussion om hur vi skall bedriva alkoholpolitik? Gabriel Romanus säger att vänsterpartiet kommunisterna ingenting gjort. Vi har under årens lopp här i kammaren framlagt en rad förslag om alkoholpolitiska åtgärder. Inte sådana som de borgerliga är anhängare av — vi vill t.ex. inte ha mera tvångspsykiatri gentemot alkoholmissbrukarna. Sådana åtgärder är vi inte glada för. På den punkten är vi kanske litet mera liberala än ni —det skall erkännas. Där är ni dåliga liberaler och vårdar er dåligt om rättssäkerheten för människorna här i landet. Däremot väckte vi häromåret en stor och omfattande motion där vi föreslog ett brett spektrum av åtgärder i de alkoholpolitiska frågorna. Men den blev inte ens sakbehandlad i det socialutskott som Gabriel Romanus då brukade skicka sina propositioner till. Vem vill göra någonting i det här sammanhanget, Gabriel Romanus — vi, som ställer förslag om att anslå pengar till dem som kämpar med de här problemen och som vi vet kan nå resultat om de får bättre resurser, eller ni, som hånfullt avvisar tanken att de organisationer som ni annars så gärna harangerar skall få pengar? Faktum är att Gabriel Romanus kommer att rösta emot att de organisationerna skall få resurser. Det innebär det han kommer att rösta för i dag.

Herr talman! Jag bortser verkligen inte från de sociala orsakerna till alkoholproblemen. Om Nils Berndtson eller Jörn Svensson hade varit med på den alkoholpolitiska debatt som fördes här i kammaren i går eller tidigare då jag deltagit, hade ni mycket väl vetat att jag brukar betona just de sociala orsakerna till alkoholmissbruket. Men jag brukar också betona att det finns ett samband mellan total alkoholkonsumtion och skadorna. Iakttagelsen att det finns ett sådant samband har riksdagen efter en mångårig diskussion ställt sig bakom. Tidigare hade man invändningar av den typ som Nils Berndtson framför, mot vad jag skulle vilja kalla för alkoholliberala klichéer. Man sade: Vad vet man om att konsumtionen minskar? Det kanske inte alls är missbrukarna som slutar att dricka! Vad man vet är att om den totala konsumtionen ökar, så ökar också skadorna — då rekryteras det nya missbrukare. Det är ingenting som vi behöver utreda. Vi har haft en alkoholpolitisk utredning, vi har fört en debatt om detta i många år och det finns forskning på området. I Dagens Nyheter fanns i förrgår en stor artikel där man redovisade en forskningsrapport som stöder just detta. Det är alltså redan klarlagt att det finns ett sådant samband, Nils Berndtson. Vi vet också att efter två år av nedgång i alkoholkonsumtionen har vi nu under första halvåret i år fått en uppgång. Det är mycket sannolikt att det beror på att alkoholen relativt sett blivit billigare. För att hindra det måste man höja priserna, även om det svider i skinnet på de många som inte har några problem med alkohol. Ställer man upp för det är man mera solidarisk än om man inte ställer upp för det. Det är min synpunkt, helt enkelt. Man säger att vi måste ha ett bättre samhälle vi måste lösa de sociala problemen. Ja, jag är med på det. Men under tiden skall vi se till att vi inte får en ökning av alkoholkonsumtionen som leder till ökade skador. Jörn Svensson tog upp utskottsmajoritetens och regeringens förment dåliga motiv och sade: Erkänn att ni har cyniska och dåliga motiv, så kan vi diskutera sedan! Jag yttrade mig i valrörelsen i ett alkoholpolitiskt sammanhang. Folkpartiet har ett alkoholpolitiskt program, där vi sedan länge har krävt att man skall använda prisinstrumentet för att förhindra en ökning av alkoholskadorna, så vi behöver inte skämmas för våra motiv. Men viktigare än motiven är trots allt effekten, och Jörn Svensson kan icke förneka — och det är det allvarliga — att trots hans yviga tal om solidaritet innebär hans förslag ökade skador i jämförelse med utskottsmajoritetens. Det är möjligt att han kan bli kortsiktigt populär på det bland dem som retar sig på prishöjningar, men effekten blir ökade skador. Det kan icke förnekas.
Herr talman! Det är möjligt att man inte skall begära att budgetministern skall veta så mycket om missbrukarnas liv och verklighet. Han kanske t.o.m. skulle kunna tro att de slutar att missbruka alkohol om man höjer skatten, även om det inte var det han syftade till. Men jag tycker att en förutvarande socialminister borde veta mer om den saken än vad Gabriel Romanus ger intryck av. Det räcker väl ändå inte, Gabriel Romanus, att i debatter tala om de sociala orsakerna, utan det gäller också att i konkret handling angripa orsakerna. Vi vet att ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och annat, främjar missbruk, och då kan det ju sägas att den borgerliga regeringens politik i själva verket ökar utslagningen och försvårar för de drabbade. Angrip orsakerna i stället för att misstänkliggöra de partier som ändå pekar på grundorsaken till alkoholmissbruk! Gabriel Romanus uppträder i dag på ett något ojust sätt för att hjälpa till att dölja den skattepolitiska verklighet som den här propositionen ändå handlar om.
Herr talman! Jag vill deklarera inför alla som vill höra på, att vänsterpartiet kommunisterna inte är ute för att skapa sig någon lättköpt popularitet. Vi säger öppet att vi kommer att rösta för prishöjningar på alkohol den dag de ingår i ett verkningsfullt, genomtänkt, intelligent och ansvarsfullt program för att bekämpa alkoholskadorna, för vi tror också att prishöjningar kan ha sin givna plats i ett intelligent och genomtänkt sammanhang när det gäller att dämma upp spritfloden. Vi överskattar inte effekten av dem — den är tyvärr mera begränsad än vad många tror — men att de kan ha sin plats är vi helt övertygade om. Någon lättköpt popularitet i det avseendet är vi inte ute efter. Men vad ni är ute efter, Gabriel Romanus, och vad vi aldrig kan ställa upp på, det är att använda de tragiska alkoholpolitiska problemen i samhället till att sprida dimridåer över vad det handlar om, nämligen att ta in pengar till statskassan för att finansiera en socialt orättvis skattepolitik. Sådant kommer vi aldrig att rösta för. Det visar väl ändå tydligt var parterna, Gabriel Romanus och jag, står i det här sammanhanget. Vänsterpartiet kommunisterna vill att om ni nu tar in de här pengarna, så skall de gå just till de människor som under svåra omständigheter på fältet kämpar med alkoholismen och med missbrukets problem, till dessa de kanske mest underförsörjda sektorerna i det här samhället. Dem gjorde Gabriel Romanus sannerligen inte mycket för under sin tid som socialminister. Det är till dem pengarna skall gå, men det förslaget talar Gabriel Romanus emot. Därmed visar han vad som för honom är den verkliga huvudfrågan, nämligen att ta in pengar så att man kan genomföra den borgerliga skattepolitiken till bolagens och höginkomsttagarnas förmån.

Herr talman! Jag har förståelse för att en omprövning av alkoholpolitiken kan vara smärtsam inom vänsterpartiet kommunisterna, men det skulle ha varit klokare om ni hade gjort er omprövning färdig innan ni stack ut huvudet så mycket — om jag får ge ett råd i all välmening. Vi behöver veta mer om missbruket, vi behöver veta mer om de sociala orsakerna och angripa dem, och därför kan vi inte rösta för skattehöjningen, säger Jörn Svensson. Jag skulle vilja säga: Gå hem och titta på den alkoholpolitiska utredningen samt på de forskningsrapporter och andra uppgifter som redan finns! Vi behöver inte utreda eller forska mer för att få reda på att alkoholkonsumtionen ökar och därmed även alkoholskadorna om alkoholen blir billigare. Men det är det ni föreslår att vi skall göra. Ni kan skyla över det med tal om samlade grepp hur mycket som helst. Ert förslag skulle ändå innebära ökade alkoholskador liksom ert förslag om en sänkning av åldersgränsen till 18 år, om detta genomfördes. Jag har mött många ungdomar i åldrarna 18-20 år som uppskattar ert förslag därför att de ser kortsiktigt på problemet. Men något socialt ansvar eller någon solidaritet handlar inte heller det förslaget om. Jag måste erkänna att det är konsekvens i den politiken, liksom det också kan vara konsekvens i galenskapen. Nu säger Jörn Svensson att man inte alls försöker bli populär och att man visst är med på prishöjningar, men bara inte just nu. Dessa skall nämligen ingå i ett intelligent sammanhang, som Jörn Svensson sade. Jag beklagar att intelligensen hos den alkoholpolitiska utredningen och större delen av riksdagen inte räcker till för Jörn Svensson. Prishöjningarna ingår nämligen i det program som riksdagen antog 1977. Det talas där om att man skall förhindra att alkoholdryckerna blir relativt sett billigare. Det ingår också i folkpartiets program, men att vi på det hållet naturligtvis inte anses tillräckligt intelligenta, det inser jag. Vi anser att alkoholen relativt sett inte får bli billigare, för då ökar konsumtionen, och det är ju vad som skett under det senaste halvåret. Ni behöver bara se på verkligheten sådan den framgår av statistiken, om ni inte tror på vad vi säger. Ni vill alltså medverka till en fortsatt ökning av konsumtionen genom att förhindra denna så angelägna prishöjning. Det är ju detta som debatten i dag handlar om. Ni talar om behovet av åtgärder för att bekämpa den sociala utslagningen, och sådana är vi beredda att vidta. Under den gångna treårsperioden med två olika regeringar har det satsats mer på att bekämpa ungdomsarbetslösheten än man någonsin tidigare i svensk historia har gjort. Men debatten i dag handlar inte om det. Det handlar i stället om en så enkel sak som att den stora gruppen människor, som inte har alkoholproblem, solidariskt ställer upp och betalar litet mer för att förhindra en ökning av den totala alkoholkonsumtionen och därmed en ökning av alkoholskadorna. Det är detta diskussionen i dag handlar om. Strunta i alla motiv och allt annat och tänk i stället på effekten av hur ni röstar! Det är ändå det som räknas efteråt.

Herr talman! Jag vill göra ett par markeringar och motiveringar. Jag skall göra det väldigt kort och bara påminna om ett par saker. Vad vi gör, vad regeringen har gjort och vad skatteutskottet föreslagit kammaren att göra är ju att följa 1977 års riksdagsbeslut. Detta beslut byggde på ett omfattande alkoholpolitiskt utredningsarbete. I det avseende jag nu vill nämna byggde det också på en längre tradition. Riksdagen uttalade att priserna på alkoholdrycker skall vara höga och följa med i den allmänna prisutvecklingen. Detta är vad riksdagen uttalade. Detta är vad regeringar bör följa. Detta är vad riksdagen bör tillämpa intill dess att man eventuellt fattar ett nytt beslut. På den här punkten tycker jag att riksdagen år 1977 fattade ett klokt beslut som vi bör följa nu och framöver. Om vi inte nu hade lagt fram ett förslag av ungefär det här innehållet, då hade vi handlat i strid med 1977 års riksdagsbeslut, då hade priserna på detta område inte följt med i den allmänna prisutvecklingen. De utläggningar om statsfinanser, statsbudget och skattepolitik som vi har fått höra här i dag är och förblir sagor. Riksdagen brukar inte öronmärka pengar, och det är bra att så inte sker. Skatter går in till statskassan och används för de ändamål som riksdagen beslutar om. Då det gäller den statsfinansiella effekten av lagförslaget finns det ett räkneexempel i propositionen som ger svar på sådana frågor som många brukar ställa i samband med skatteförändringar. Vi har nämnt effekten vid oförändrad konsumtion. Detta är ingen prognos, och det anges inget mål för vad som bör hända. Det vore bra för det svenska samhället och människorna i detta land om statsinkomsterna här bleve lägre, men vi har inte tillräckligt underlag för att göra en prognos för konsumtionsutvecklingen framöver utan anför därför bara ett räkneexempel. Till sist ett par ord om den snabba hanteringen av det här förslaget. De flesta beslut som denna kammare fattar på grundval av propositioner har föregåtts av sedvanlig motionstid. För att undvika störningar i distribution och försäljning kan det emellertid finnas skäl för en snabbare hantering vid sådana beslut som det som skall fattas i dag. Det finns problem inom både alkoholoch tobaksområdet, och vi bör medverka till att dessa problem blir så små som möjligt. Jag har förståelse för önskemålen om en enklare och mindre dramatisk hantering. Om avstånden mellan varje beslut vore litet mindre, skulle prisförändringarna kunna bli lägre vid varje tillfälle. Samtidigt anser jag att riksdagen bör ha sin beskattningsrätt också på det här området. Vi har denna gång följt de principer som riksdagen genom 1977 års alkoholpolitiska beslut själv bestämt för beskattningen också på detta område.
Herr talman! Inte heller budgetministern skulle ta ställning till de statsfinansiella effekterna, och det låter naturligtvis väldigt rart. Men det som budgetministern benämner saga finns ändå inskrivet i propositionen i det som han nu kallar ett räkneexempel.

När regeringen kommer med sitt förslag om höjda bensinskatter, kommer man förmodligen att drapera det förslaget i en strävan att minska bilismen. Nu har ju budgetministern fått blodad tand; han har fått veta att det är så här han bör göra när han lägger fram sina skatteförslag. Vi vet att både alkoholmissbruket och bilismen måste begränsas, men framför allt måste detta ske genom andra åtgärder. Vi vet att det inte går att komma till rätta med problemen, om Ingemar Mundebo skall räkna med ökade inkomster på den beskattning han föreslår.
Herr talman! Visserligen är regeringsdeklarationen flera dagar gammal och folk kan ha hunnit ändra ståndpunkt — vi vet ju hur snabbt det kan gå — men där står i alla fall så här apropå alkoholproblematiken: ”Det förebyggande arbetet genom bl.a. frivilligorganisationerna ges starkt stöd.” Nåväl, nu får man in pengar på sprit och tobak. Varför inte använda åtminstone en del av dessa pengar för att just ge det förebyggande arbetet genom bl.a. frivilligorganisationerna starkt stöd? Men se det är en obekväm tanke som vpk har presenterat. Och den vill regeringen inte ställa upp på, vilket jag förstår. Ni skall ju ha pengarna till helt andra saker. Det må vara er obetaget att anse att det är viktigare att använda dessa pengar till att bekämpa alkoholism, men stå då inte och säg att ni har alkoholpolitiska motiv. Jag tycker att det är märkligt att vi inte kan få ett ärligt besked när det gäller huruvida detta är en skattefråga. Alla försöker dölja bakom alkoholpolitiska motiv att det endast handlar om att få in pengar för att genomföra den borgerliga regeringens skattepolitik. Om det, vilket budgetministern fortsätter att försöka göra gällande, uteslutande är den stora hänsynen till och respekten för 1977 års alkoholpolitiska beslut som motiverar dessa skatteoch prishöjningar, är det bra märkligt att denna alkoholpolitiska fråga endast har handlagts av budgetministern och skatteutskottet, där man t.o.m. förnekar att frågan över huvud taget har en statsfinansiell sida. Vad är det som ni egentligen skall ha dessa pengar till, eftersom ni är så rädda för att diskutera förslagets skattepolitiska konsekvenser?
Herr talman! Bara några få ord: Jörn Svensson och kammarens ledamöter i övrigt kommer att få ta ställning till samhällets stöd till alkoholvården, organisationer och olika frivilliginsatser i ett intelligent sammanhang, nämligen då statsbudgeten kommer.
Herr talman! Det löftet tar jag fasta på. Och då skall vi påminna budgetministern om dessa pengar och ta reda på vart de till dess har hunnit ta vägen.

Herr talman! Denna debatt har mer och mer utvecklats till en alkoholpolitisk och allmän skattepolitisk debatt. Som jag ser det gäller frågan närmast att fasthålla vid den alkoholpolitiska målsättning som vi tidigare har haft. Den innebär att vi skall ha ett skatteuttag på alkoholoch maltdrycker som följer den allmänna prisutvecklingen. Det är också det som egentligen är grunden för denna proposition, nämligen att återställa prisnivån i enlighet med den prisutveckling som har skett på nödvändighetsvaror. Någon omprövning av alkoholpolitiken har inte skett. Och när man tar in denna fråga som ett argument i och underlag för debatten har man gått utanför vad som behandlas i propositionen. Jag är säker på att vi här i riksdagen är ganska överens om att det förekommer ytterst besvärliga problem på det alkoholpolitiska området. Det kommer troligen att bli anledning för riksdagen att senare under detta riksdagsår diskutera dessa frågor. Det kommer vi också med all säkerhet att göra. Men om man inte anpassar prisnivån till den som gäller för nödvändighetsvarorna, har man enligt min uppfattning frångått den ståndpunkt som riksdagen tidigare har intagit. Jag ville säga detta som min personliga uppfattning, och den delas även av centerpartiet i övrigt. Jag vill med detta också yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta eller föreslå för att öka bostadsbyggandet, stoppa hyreshöjningarna och göra slut på bostadsspekulationen. Christer Nilsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att öka bostadsbyggandet och dämpa aviserade hyreshöjningar. Arne Fransson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att bostadsbyggandet skall komma upp i nivå med vad som angavs som målsättning i budgetpropositionen. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Jag vill till att börja med erinra om de åtgärder som har vidtagits för att stimulera bostadsbyggandet. Många av dessa har också den effekten att de begränsar hyreshöjningarna i nyproduktionen och därmed, genom systemet med bruksvärdeshyra, också hyreshöjningarna i det äldre bostadsbeståndet. Jag tänker då bl.a. på de särskilda höjningarna av lånetaket för flerfamiljshus, den sänkta garanterade räntan för statligt belånade bostadshus, de ökade räntebidragen för hyresoch bostadsrättshus som genomfördes förra året och på successivt förbättrade lånevillkor för ombyggnadsverksamheten. Genom dessa åtgärder har bostadsinvesteringarna kunnat ökas. Det gäller särskilt ombyggnadsverksamheten, som har ökat avsevärt under såväl 1978 som 1979. När det däremot gäller nybyggandet är bilden i vissa avseenden oroande. Byggandet av lägenheter i flerfamiljshus har visserligen ökat väsentligt, men inte på ett sådant sätt att det i någon nämnvärd omfattning uppväger det minskade byggandet av småhus. Framför allt är det oroande att vi har ett så lågt bostadsbyggande i några regioner där risken för bostadsbrist är påtaglig. Jag tänker bl.a. på Stockholmsregionen, där antalet tomma lägenheter minskar snabbt. Jag anser, i enlighet med vad jag tidigare har gett uttryck för, att det delade ansvaret för bostadsförsörjningen mellan stat och kommun förutsätter att kommuner och bostadsföretag tar sin del av ansvaret för bostadsbyggandet för att trygga en god bostadsförsörjning. Jag är också övertygad om att kommunerna — som genom sin roll på bostadsmarknaden har god kännedom om de lokala problemen — kommer att göra sitt yttersta för att hindra uppkomsten av en ny svår bostadsbrist. En viktig fråga är behovet av bostäder på såväl kort som lång sikt. Ett förvånande inslag i detta sammanhang är att kommunerna i de senaste bostadsbyggnadsprogrammen bedömer bostadsbyggnadsbehovet vara betydligt mindre än de behov som allmänt anges i den bostadspolitiska debatten. Enligt kommunernas bedömning är bostadsbyggnadsbehovet också lägre än de behov som har redovisats av bostadsstyrelsen i den senaste anslagsframställningen. Det finns därför anledning att ägna ökad uppmärksamhet åt frågan om bostadsbyggnadsbehovet, bl.a. i samband med arbetet på en ny långtidsutredning. När det sedan gäller bostadskostnaderna vill jag påminna om att det främst är kostnaderna för bränsle, underhåll och drift som har ökat. Dessa kostnadsökningar har till en del motverkats genom ökade bostadsbidrag, åtgärder för att finansiera underhåll, stöd för energisparande åtgärder och genom prisövervakning och ytterst priskontroll. Dessutom övervägs ytterligare åtgärder inom bl.a. underhållsfondsutredningen , bostadsrättsutredningen , hyresrättsutredningen och den nyligen tillsatta utredningen om individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Inom handelsdepartementet har man dessutom utarbetat en promemoria, Prisövervakning på boendeområdet, som nu är ute på remiss. Beträffande åtgärder mot spekulation på bostadsmarknaden vill jag erinra om bl.a. de redan genomförda förslagen beträffande utvidgad köpeskillingskontroll för statsbelånade småhus och åtgärder mot olaglig handel med hyreslägenheter. Vidare vill jag påminna om den i våras framlagda propositionen om ändring i bostadsbeskattningen m.m., som riksdagen har uppskjutit behandlingen av till i höst. Jag vill slutligen erinra om uttalandena i regeringsdeklarationen att byggande och förvaltning av bostäder skall ske i former som motverkar spekulation.

Herr talman! Nya alarmerande siffror och samstämmiga uppgifter från olika delar av vårt land visar att både bostadsbristen och hyrorna fortsätter att öka i allt snabbare takt. Hundratusentals ungdomar, ensamstående och barnfamiljer står utan bostad eller bor otillfredsställande. De senaste årens hyreshöjningar har pressat ned levnadsstandarden för stora grupper av hyresgäster, och de nu aviserade hyreshöjningarna med upp till 2 000 kr. per år för en vanlig lägenhet gör situationen helt ohållbar. Spekulationen i lägenheter och fastigheter har fått en omfattning som tillsammans med bostadsbristen och hyresutplund ringen omöjliggör en social bostadspolitik. Mot denna bakgrund har jag till bostadsministern ställt frågan om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta eller föreslå för att öka bostadsbyggandet, stoppa hyreshöjningarna och göra slut på bostadsspekulationen. Som en följetong kommer varje höst, och ibland även vid andra tider, nya hyreshöjningskrav från kommunala och privata bostadsföretag. De flesta hyresgästerna har redan en, två eller tre gånger i år fått kraftiga hyreshöjningar, motiverade av höjda oljepriser. I de nu pågående hyresförhandlingarna har det getts en rad exempel på hyreskrav som har ställts från olika håll i landet. Jag har fått en del brev och påringningar från hyresgäster, som har bett mig att uppmärksamma detta och peka på omöjligheten för dem att klara sådana här hyreshöjningar.

per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Från ansvarigt håll i Norrköping säger man att man känner sig maktlös och att den här utvecklingen inte längre kan få fortsätta. Ansvariga personer har givit uttryck åt uppfattningen att regeringen borde känna trycket att det här måste göras någonting. Det kan, säger man, inte bara vara kommunernas och länsbostadsnämndernas sak att agera. Ett annat exempel på att krav på stora hyreshöjningar har framförts har jag hämtat från Kalmar. Där begär Kalmarhem 140 kr. mera i hyra för en normal trea, och också där har bostadsföretaget och kommunerna framhållit betydelsen och nödvändigheten av ökade insatser från statsmakternas sida för att man skall kunna klara den situation som har uppkommit. Föratt ta ytterligare ett exempel i det här sammanhanget kan jag nämna att stiftelsen Bygge-Bo i Oskarshamn framfört krav på hyreshöjningar på 36 kr. per kvadratmeter eller ca 27 96. Också i Oskarshamn anser man att det rör sig om ett orealistiskt bud som hyresgästerna inte kan klara och att detta måste bli en fråga för regeringen. Som bostadsministern säkerligen känner till skulle den uppräkning jag nu har gjort kunna göras längre, men jag har velat anföra just dessa exempel som ett uttryck för hur illa ställt det är på det här området. Den hyresutplundring som pågår och som har pågått under hela 1970-talet kan inte få fortsätta. Hyrorna har under den här tiden mer än fördubblats, och ökningstakten bara tilltar. Hos vanliga lönearbetare och hyresgäster finns det nu inte utrymme för ytterligare hyreshöjningar — levnadsstandarden för dem har kraftigt försämrats. Nu måste snara åtgärder sättas in för att bygga bort bostadsbristen, stoppa hyreskostnadsutvecklingen och göra slut på spekulationen i boendet.

Krav börjar nu ställas på de kommunala bostadsföretagens styrelseledamöter liksom på kommunstyrelseoch fullmäktigeledamöter att de aktivt skall verka för att stoppa hyreshöjningar och inte bara med beklagande registrera de ökade kostnaderna. Krav måste också ställas — det inser allt flera — på statsmakterna, och krav måste ställas på regering och riksdag om ett statligt, riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen. Stödet kan ges i form av ränteoch amorteringsfria tilläggslån av en storlek som gör det möjligt att klara allmännyttans ökade kostnader. I avvaktan på konkreta åtgärder från statsmakternas sida måste kommunerna och kommunalpolitikerna ta ansvaret för ett stöd till hyresgästerna och till sina egna bostadsföretag. Man får lov att ge besked till regeringen om att man inte anser det vara vare sig politiskt eller socialt möjligt att fortsätta med den pågående hyresplundringen. Man får inte vara främmande för tanken att exempelvis skjuta på amorteringar av statliga lån i avvaktan på beslut om statligt stöd. Hyresgästorganisationer, bostadsföretag och kommuner måste agera tillsammans och genom olika framställningar och uppvaktningar försöka pressa fram besked och beslut som förhindrar nya hyreshöjningar. Det är bara statsmakterna som nu kan stoppa hyresplundringen genom ett stöd till hyresgästerna av storleksordningen 1 miljard kronor. 1 miljard är mycket pengar, men det utgör bara en liten del av det stöd i form av bidrag, lån och skatteavdrag som utgår till företag och villaägare. Det finns inte heller någon annan väg att snabbt komma till rätta med en del av de största orättvisorna i boendet mellan olika upplåtelseformer. En ökning av åtskillnaden mellan fattiga och rika kan inte bekämpas genom att man underlättar ett fortsatt ägande av bostaden. En ökning av det statliga stödet till allmännyttan, en bättre boendemiljö och ett större inflytande för hyresgästerna gör hyresboendet mera attraktivt och gör det mindre lönsamt och intressant att äga bostaden.

Är det detta som regeringen vill med sin politik när den på olika sätt och i olika sammanhang föreslår ett ökat ägande av bostaden som lösningen av alla problem? Låt mig, herr talman, ta ett mycket aktuellt exempel på ökat ägande av bostäder. Det gäller vad som nu pågår här i Stockholm på Söder. Det diskuteras en övergång i Tantoområdet från hyresrätter till bostadsrätter. HSB har för avsikt att köpa Tanto bostadsområde på Södermalm, om hyresgästerna i området har tillräckligt stort intresse för att köpa bostadsrätt. En stor del av hyresgästerna har visat sitt missnöje med den nuvarande situationen genom att preliminärt anmäla sitt intresse. Man lockar med så höga nominella insatser som möjligt, lån till 95 26 av dessa insatser och därigenom maximala skatteavdragsvinster. Till detta kommer då realisationsvinstmöjligheterna. Bostadspolitiskt innebär det en katastrof, om välbelägna områden, ett efter ett, omvandlas till reservat för spekulerande höginkomsttagare. Men man kan inte fördöma enskilda hyresgäster när de försöker ordna det så fördelaktigt som möjligt för sig själva, man kan inte fördöma de hyresgäster som reagerar på bostadsoch skattepolitiken på ett sätt som är rationellt och som framstår som fördelaktigt med tanke på det egna hushållets ekonomi. Man tackar inte nej till något som ser ut som en gåva på hundratusentals kronor. Bostadsoch skattepolitiken gynnar ägande i olika former och ger på grund av de stora skattesubventionerna lägre bostadskostnader ju högre inkomster man har. Vad hyresgästerna i regel inte tänker på är att de i det långa loppet binder ris åt egen rygg. Det stora kapital som sätts in i bostaden leder ju i själva verket till en ond cirkel. Nästa gång man behöver en bostad kan man visserligen göra en sexsiffrig vinst kanske, men bytesobjektens pris har ju stigit lika snabbt. Herr talman!

En sådan bostadspolitik innebär en kapitulation efter 60 års bostadspolitisk kamp inom och utom hyresgäströrelsen — en kamp för låga hyror, rimliga villkor, trygghet och inflytande för hyresgästerna. En omvandling till bostadsrätt i det aktuella fall som jag tog upp — Tantoområdet — skulle innebära sänkta skatteinkomster för stat och kommun i storleksordningen 5 milj.kr. om året de första åren. Tänk om de pengarna kunde slussas över till hyresgästerna i stället! Det skulle räcka till stora hyressänkningar och miljöförbättringar. I Tantofallet skulle det räcka till hyressänkningar med 70 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta och år.

På en rad platser har hyresförhandlingarna mellan hyresgästförening och bostadsföretag brutit samman eller måst uppskjutas, och allt fler på båda sidor om förhandlingsbordet börjar nu bli klara över vad en stor del av hyresgästerna har varit klara över för länge sedan: det kan inte få fortsätta längre på det här sättet. Det går inte att klara ständigt stigande kostnader, orsakade av inflation och profiter i olika led på bostadsmarknaden, genom nya pålagor på hyresgästerna. I den allmänpolitiska debatten för knappt två veckor sedan gjorde bostadsministern ett par inlägg, där hon försökte sig på konststycket att å ena sidan behandla problemen på bostadsmarknaden som något i och för sig olyckligt men å andra sidan ändå beskriva läget som ganska bra. Trots att hundratusentals ungdomar och äldre av bitter erfarenhet vet, att det är nästan omöjligt att få tag på en egen bostad utan svarta pengar eller insatser i storleksordningen 50 000-100 000 kr., framställer bostadsministern och regeringen situationen som ganska bra! Möjligen är den i vissa avseenden oroande. Som vanligt försökte bostadsministern komma förbi de verkliga problemen —- den tilltagande bostadsbristen, de allt högre hyrorna, den utbredda spekulationen och de allt större orättvisorna på bostadsmarknaden. Regeringen och bostadsministern är säkert medvetna om krisförhållandena, om de växande problemen men vill eller vågar inte ta itu med de grundläggande orsakerna. I stället försöker man komma runt problemen genom att påstå att förhållandena är både bra och dåliga, att verkligheten är komplicerad, att människorna inte känner igen sig i de beskrivningar som ges osv. Man påstår att problemen på bostadsmarknaden egentligen inte gäller bostadsbrist, högre hyror och spekulationer i boendet. I stället består de i att det finns orättvisor mellan hyresgäster, mellan bostadsrättshavare och mellan småhusägare. Man försöker inbilla dem som söker bostad att det egentligen inte byggs för litet bostäder — bostadsinvesteringarna har ju ökat under 1978 jämfört med 1977. Man försöker få hyresgästerna att glömma en tilltagande hyresutplundring genom att tala om att hyrorna i Sverige är låga i förhållande till hyrorna i andra länder och glömmer naturligtvis då bort länder där hyrorna är mycket lägre. Vidare framhålls att hyrorna är låga i förhållande till verkliga kostnader. Man påstår från borgerligt håll att man vidtagit kraftåtgärder mot spekulation på mark och kämpat mot orättvisorna genom olika marginella åtgärder. Som bekant har dessa åtgärder inte på något avgörande sätt hejdat ökade spekulationer eller minskat orättvisorna och segregationen i boendet. Förmodligen kommer bostadsministern att säga att den bild som jag ger av förhållandena är alltför ensidig, att jag bara uppehållit mig vid en sida av ett problem som har flera sidor. Låt mig då direkt säga att den kritik som jag försöker anföra har som utgångspunkt att en bra bostad i en bra miljö till rimliga kostnader skall vara en social rättighet; vidare att bostadssektorn skall vara befriad från alla vinstoch spekulationsintressen och att bostaden inte skall vara en marknadsvara eller en handelsvara.

I det interpellationssvar som bostadsministern har lämnat erinras om de åtgärder som har vidtagits för att stimulera bostadsbyggandet. Jag vill till det påstå att inga av de åtgärder som har vidtagits har var för sig eller tillsammans inneburit några avgörande förändringar eller förbättringar i den krissituation som råder på bostadsmarknaden. Genom olika åtgärder har bostadsinvesteringarna kunnat ökas, säger bostadsministern. Ja, men det är, mot bakgrund av den inflation som vi har, ganska ointressant om summan av bostadsinvesteringarna har ökat i pengar räknat.

När det gäller nybyggandet säger bostadsministern att bilden i vissa avseenden är oroande. Jag skulle vilja säga att det inte bara är oroande utan alarmerande med det låga bostadsbyggandet, med den stora ökningen av byggkostnaderna och bristen på utbildad arbetskraft för att snabbt kunna öka byggandet. Risken för bostadsbrist är, Birgit Friggebo, inte bara påtaglig, utan den är ett faktum sedan år tillbaka, inte minst i det område som bostadsministern också pekar på, nämligen Stockholmsregionen. Bostadsministern talar i det här svaret också om det delade ansvaret för bostadsförsörjningen mellan stat och kommun. Det delade ansvaret innebär emellertid i praktiken att kommunerna tvingas att agera på en marknad som till stora delar styrs av de s.k. marknadskrafternas fria spel. Det hjälper inte om kommunerna gör sitt yttersta för att klara sin del, om statsmakterna — regering och riksdag — inte klarar sin, nämligen att ge rimliga villkor och tillräckligt stöd för att de skall kunna bygga och tillhandahålla bostäder till priser som är rimliga och överkomliga för hyresgästerna. Bostadsministern talar vidare om skilda bedömningar. Jag tror att orsaken till de skilda bedömningarna ligger just i motsättningen och omöjligheten att fortsätta att producera bostäder till kostnader som en stor del av bostadskonsumenterna inte kan betala. Här måste vi snabbt få ett finansieringssystem som ger ”billigare” pengar till bostadsbyggande, och i avvaktan på det måste man gå in med ränteoch amorteringsfria lån. Då det gäller bostadskostnaderna påminner bostadsministern om att det främst är kostnaderna för bränsle, underhåll och drift som har ökat. Ja, hyresgästerna vet att så är fallet, men det gör det ju inte mindre angeläget att stoppa hyreshöjningarna. Vilka förslag från bostadsrättsutredningen och hyresrättsutredningen som bostadsministern talar om i svaret är det egentligen som skall innebära ett stopp för fortsatta hyreshöjningar? På vilket sätt kan eventuella förslag om prisövervakning på boendeområdet innebära lägre hyror? Innebär en bra statistik att hyrorna sänks? Det är frågor som man måste ställa. É Till sist!

På vilket sätt tänker man ta itu med de skyhöga försäljningspriserna och överlåtelsesummorna på bostäder? Herr talman! Det svar som bostadsministern har givit på den fråga jag ställde lämnar inte ett besked som betyder att vi kan emotse några sådana åtgärder från regeringens sida som kan få någon avgörande betydelse för ett ökat bostadsbyggande, lägre hyror eller stopp för bostadsspekulationen. Den borgerliga regeringens misslyckande då det gäller bostadspolitiken framstår i dag ännu klarare än den gjorde före valet.